Herr talman! Arne Gadd är inte särskilt medelsam i sina repliker. Han har visserligen bara tre minuter till sitt förfogande, men han utnyttjar inte ens dem till att besvara de frågor som har ställts. Jag skulle vilja behandla ett problem som kanske kommit något i skymundan, och det är infasningen i en balanserad bana som man i långtidsutredningen tänker sig klara fram till 1987. Vi hävdar från borgerligt håll att man hittills närmast följt referensalternativet. Inflationen i år går klart över vad långtidsutredningen angivit som nödvändig högsta nivå för att nå balans. Än värre är att den nästa år enligt långtidsutredningen skulle behöva komma ned i 3 26. Det är lika med vad regeringen ställt som mål. Det blir 6 å 7 20. Och det kan inte göras mycket åt det. Det beror på det prisöverhäng som skapas genom de kraftiga prishöjningar som regeringen har beslutat om i slutet av det här året. Det problemet tror jag att herr Gadd som statistiker förstår att värdera. På samma sätt är det med timlönekostnaderna. De skulle vara 6 90 i år och 590 nästa år. I år blir det av allt att döma de vanliga 9 96. Med det sätt att närma sig lönebildningens problem som regeringen har talar mycket för att det blir på samma sätt nästa år. Även där är det löneöverhänget i avtalen som gör att det är en praktiskt taget omöjlig uppgift att komma till de målsatta SR. Det betyder att vi i dag med rätt stor säkerhet kan överblicka första hälften av infasningsperioden 1983-1987. Den har då inte gått enligt planerna, och det är särskilt allvarligt därför att det är nu vi har haft en hygglig konjunktur. Under den senare delen — åren 1986 och 1987 — blir det enligt vad som nu kan bedömas betydligt sämre ekonomiska förutsättningar, sämre möjligheter att åstadkomma den förändring av den ekonomiska utvecklingen som långtidsutredningen syftar till. Sedan måste jag, herr talman, återvända till Arne Gadds avslöjande om regeringens besparingsmål, som han inte ville kommentera i sin replik alldeles nyss. Som jag har läst propositionen står det alldeles tydligt att regeringen till skillnad från långtidsutredningen inte vill ta ställning till hur omfattande åtgärder av detta slag som skall sättas in. Jag har inte heller kunnat finna något i finansutskottets betänkande, som Arne Gadd själv ansvarar för, som kan läsas på det sättet. Jag uppmanar därför Arne Gadd att utnyttja sina tre minuters repliktid och till att börja med tala om var det står att regeringen har bundit sig för att spara 6 miljarder kronor under de följande fem åren. Tar inte Arne Gadd den chansen måste jag låta frågan gå vidare till finansministern. Var kan vi inhämta denna mycket intressanta upplysning?

Herr talman! Jag ber om ursäkt, om mitt påpekande beträffande utskottsmajoritetens sysselsättningsmål betraktas som en förlöpning. Det vare mig fjärran att göra mig skyldig till en förlöpning mot utskottets timide herr ordförande. Arbetsmarknadsverket och fackföreningsrörelsen har mycket entydigt fäst stor vikt vid långtidsutredningens 2-procentsmål och sagt att det är en angelägen uppgift för den ekonomiska politiken att underskrida detta tal. Jag noterar att man i allmänna ordalag talar om sysselsättningsmålet men egentligen inte med ett enda ord nämner den värdering av sysselsättningsmålet som fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadsverket gör. Det är anmärkningsvärt. Det är också den omständigheten som jag bad utskottets ordförande att närmare kommentera. Enligt min uppfattning måste det bero på ett misstag eller ett förbiseende. Jag kan inte tänka mig att utskottsmajoriteten medvetet nonchalerar så tunga remissinstansers synpunkter på sysselsättningsmålet. Jag delar Lars Tobissons uppfattning — det framgår f. ö. av de tre borgerliga partiernas reservationer — att den utveckling som vi nu bevittnar med felslagna inflationsmål och med en arbetsmarknad som har klara desorganisationssymptom onekligen pekar mot långtidsutredningens referensalternativ. Den utspelar sig också i en ekonomisk miljö som måste betraktas som gynnsam. Den kommer med andra ord att kräva särskilda ansträngningar för att man inom rimlig tid skall kunna förverkliga de mål som långtidsutredningen har uppställt. Det är alltså inte korrekt av Arne Gadd att säga, som han gjorde nyss, att de ekonomiska indikatorerna pekar mot balansalternativet. Jag skulle i sammanhanget också vilja få Arne Gadds och utskottsmajoritetens kommentarer kring arbetsmarknadens sätt att fungera. I mitt anförande uppehöll jag mig inledningsvis ganska utförligt just vid lönebildningsprocessen, eftersom den förefaller att bli avgörande för vår möjlighet att uppnå långtidsutredningens mål. Men även där är utskottsmajoriteten på något sätt passiviserad och ointresserad av en debatt. Jag konstaterar detta med beklagande, herr talman.

Herr talman! Jag vet inte om det har gjorts upp en arbetsfördelning mellan de socialdemokratiska aktörerna Arne Gadd och Kjell-Olof Feldt om vem som skall säga vad. Ett faktum är att utskottets ordförande konsekvent vägrar att tala om vilka riktlinjer för den ekonomiska politiken som utskottet föreslår att kammaren skall godkänna. Det är en sak att sätta upp mål för den ekonomiska politiken, att önska sig stabila priser, att önska sig full sysselsättning, regional balans, rättvis fördelning och mycket annat. Detta har varit en av de viktiga utgångspunkterna för långtidsutredningen, men det krävs ingen långtidsutredning för att sätta upp mål av den typen. Det krävs inget riksdagsbeslut för att upprepa dessa mål, som finns intagna i stort sett i varje finansplan som riksdagen har behandlat sedan många många år tillbaka. Det som nu är intressant är frågan hur vi skall kunna förverkliga de här målen. Hur ser den ekonomiska politik ut som skall leda till att svensk ekonomi åter kommer i balans? Vilka ekonomisk-politiska åtgärder tänker man sig att vidta under de kommande åren för att de här målen skall uppfyllas? Det måste rimligen vara det som menas med riktlinjer för den ekonomiska politiken. Då sägs det i utskottsbetänkandet, som Arne Gadd har signerat, att den ekonomiska politiken måste utformas så att den ger goda förutsättningar för lönebildningen och att ansvaret härför åvilar statsmakterna. Efter det borde vi rimligen återfinna vissa riktlinjer för hur den ekonomiska politiken skall utformas för att man skall kunna få den önskade prisoch löneutvecklingen. Men därom finns ingenting i det riksdagstryck som vi har kunnat ta del av inför den här debatten. Därom har ingenting sagts — jag har kontrollerat det med dem som har deltagit i finansutskottets överläggningar. Därför blir min uppmaning än en gång till Arne Gadd: Utnyttja nu den återstående repliken för att redovisa de riktlinjer som riksdagen i dag skall godkänna!

Herr talman! Arne Gadd var mera återhållsam i sin replik när det gällde den fråga vi disputerade om, och det noterar jag med tillfredsställelse. Men de frågor som han ville ställa i centrum, frågorna om underskottet i bytesbalansen och underskottet i statsbudgeten, behandlas ju i vår motion. Det är alltså inte alls så att vi negligerar dem. Vi anser tvärtom att detta är mycket viktiga problem, men vi anser inte att de problemen skall få styra hela den ekonomiska utvecklingen och hela den ekonomiska politiken. Framför allt får de inte göra det när det gäller ekonomisk politik på lång sikt — eller medellång sikt, för att använda den nationalekonomiska modetermen — och det är ju det som vi diskuterar här i dag. politiken på medellång sikt Då är det en rad andra problem som vi verkligen inte kan förbigå.

Det är problem som har ett mycket bestämt samband med frågan om vår bytesbalans och vår betalningsbalans med andra länder. Det kan man helt enkelt inte förbigå. Vår grundläggande ståndpunkt är att de problemen löser vi bara genom att få till stånd en ökning av svensk produktion, genom att få alla människor i arbete. Jag tror att det hade varit intressantare om Arne Gadd i stället för att kritisera vpk-motionen hade ägnat mera tid åt att ta upp de borgerligas positioner. De har ju framträtt i utskottet, i sina motioner och sina reservationer med just de båda attacker som jag talade om i mitt huvudanförande, angreppet på den offentliga sektorn och angreppet på fackföreningsrörelsen. Där är det nödvändigt att ge ett ordentligt svar från socialdemokratisk sida. Angreppen tog i dag formen framför allt av angrepp på den rådande lönestrukturen. Den rådande vinststrukturen har man däremot inga som helst synpunkter på. Man talar också om att prisoch lönebildningen måste komma under . kontroll. Priserna vill ju de borgerliga inte ingripa mot. Den enda slutsats man kan dra av deras ståndpunkt är att de vill reglera lönerna. De vill göra statliga ingrepp i fackföreningsrörelsens frihet. Det är anmärkningsvärt att man hittills från socialdemokratisk sida i dag icke har sagt ett ord till protest mot denna borgerliga linje.

Herr talman! Man har åtskilliga gånger ifrågasatt det meningsfulla i att göra s.k. långtidsutredningar. Man har ställt sig skeptisk till möjligheterna att över huvud taget anlägga ett långsiktigt perspektiv på den ekonomiska politiken i en föränderlig värld och med ständigt nya och oväntade förutsättningar. Man har också pekat på att den politiska debatten oftast präglas av en stor kortsiktighet och att denna kortsiktighet tenderar att tillta, ju närmare man kommer ett val. Det är möjligt att det har en betydelse för de inlägg som gjorts tidigare här på morgonen. Vidare är det naturligtvis så, att även långsiktiga analyser när de blir tillräckligt osäkra upplöses i allmänna resonemang, som är till föga vägledning för den praktiska hanteringen av den ekonomiska politiken, vilken dessutom just från den utgångspunkten inte kan låsas fast i stela modeller på lång sikt. Även för den ekonomiska politiken gäller att den måste uppfylla kravet på förmåga till anpassning till de nya och oftast oväntade förutsättningar som uppträder. Det är också därför som långtidsutredningen inte lägger fast den ekonomiska politiken i olika steg eller ett antal faser med exakt angivet innehåll. Dess huvuduppgift är att ange de förutsättningar, dvs. de utgångspunkter, vi har för den ekonomiska utvecklingen och därmed också för den ekonomiska politiken. Långtidsutredningen skall dessutom försöka anvisa vilka krav som ställs på den ekonomiska politiken för att man skall kunna uppnå vissa mål, och dessa antas då vara de mål som det råder en majoritet för i denna riksdag. Den nu aktuella långtidsutredningen innehåller i och för sig en innovation. Man har försökt göra ens.k. dynamisk analys av vad som bör hända under ett politiken på medellång sikt s.k. insvängningsförlopp från den nuvarande obalansen till en balans i ett långsiktigt perspektiv. Efter vad jag förstår har den här innovationen i allmänhet tagits emot väl och föranlett en del tänkande när långtidsutredningen har diskuterats som annars inte skulle ha kommit till stånd. Det har nu sagts, framför allt från Bengt Westerbergs och folkpartiets sida, att det var fel av långtidsutredningen att inte anvisa var konflikterna finns mellan de olika mål som ställts upp. Exempel på sådana konflikter skulle vara kravet på utjämning kontra kravet på tillväxt och kravet på full sysselsättning kontra kravet på låg prisstegringstakt. Långtidsutredningen belyser målkonflikterna — det har den gjort — men den tar inte ställning till hur de skall lösas, eftersom detta är en integrerad del av den politiska processen. Jag vill hävda att om man skulle förlora sig i en diskussion av målkonflikter, bortsåg man från det som är det grundläggande budskapet inte bara i långtidsutredningen utan även i den ekonomiska debatt som vi försöker föra här i Sverige, nämligen att det går att förena full sysselsättning och tillväxt med ekonomisk balans. Olyckan i dag är att alltför många länder har sagt sig att detta inte är möjligt. De har gett upp sysselsättningsmålet när krav ställts på att den ekonomiska balansen måste uppnås. Det är därför vi har sett som vår uppgift att inte bara genom allmänt tal utan också i praktisk handling visa både att dessa mål är förenliga och att det är nödvändigt att båda målen uppnås samtidigt för att vi skall kunna få tillväxt, full sysselsättning och ekonomisk balans.

Det har med andra ord inte i något avseende kunnat bevisas att en lång period av låg tillväxt och hög arbetslöshet har så att säga jagat ut inflationen ur det ekonomiska systemet. I stället sitter flera länder fast i en situation där det enda perspektivet framöver är att de antingen får acceptera en ökad arbetslöshet eller också — om de, med de institutionella förhållanden de har, skulle ge sig på att öka tillväxten — riskerar ny inflation. Det är alltså denna brist i den samtidiga hanteringen av de ekonomiskpolitiska målen som nu framstår som uppenbar i en rad länder. Och det är en stor tragedi för Västeuropa och för hela världen att denna stagnation har uppstått, som i dag är ett av många skäl till att Västeuropa visar en tilltagande oförmåga till industriell förnyelse och anpassning. Motståndet mot ekonomisk förändring har blivit enormt stort i de länder där löntagarna genom bittra och svåra upplevelser har lärt sig att det enda alternativet till de jobb de har är i stort sett permanent arbetslöshet. Det bidrar till stagnationen och tillbakagången i Västeuropa att den industriella förnyelsen så kraftigt motverkas.

Frågan är då: Finns de förutsättningar för en fortsatt ekonomisk tillväxt som leder till full sysselsättning och som samtidigt återställer den ekonomiska balansen i Sverige? Efter vad jag förstår gör oppositionens talesmän sitt bästa för att beskriva läget så att förutsättningarna icke existerar. Enligt dem har Sveriges ekonomi i dag i en rad avseenden inte de egenskaper som gör att vi har en rimlig chans att uppnå de mål som långtidsutredningen satt upp. Lyckligtvis, herr talman, har oppositionen fel. Jag anser att Sveriges förutsättningar att uppnå denna relativt unika kombination av tillväxt och balans är stora. Jag skall försöka beskriva dem. Den allra viktigaste förutsättningen är faktiskt att ekonomin har förmåga till anpassning och förnyelse. Jag vill hävda att vi, även om det finns egenskaper i den svenska ekonomin som i den traditionella oppositionsdebatten — vare sig den är borgerlig eller nyliberal — framstår som omöjliga att förena med rörlighet och anpassning, tycks kunna övervinna de svårigheter som finns. Man brukar peka på att vi har en alltför stor offentlig sektor, ett alltför högt skattetryck, alltför starka fackföreningar och en lönestruktur som inte är förenlig med förändring och förnyelse. Men då glömmer man bort — trots att detta i och för sig är sant så långt som då det gäller den offentliga sektorn, skattetrycket och fackföreningsrörelsen — att det bland de västeuropeiska industrierna är den svenska industrin som under de senaste tio åren har visat den absolut största förmågan till omställning, till förnyelse och till utveckling. Vi har lyckats åstadkomma en industriell omställning som såvitt jag förstår saknar motstycke, i varje fall i Västeuropa. Vi har förnyat stålindustrin, gruvnäringen och tekoindustrin, som förvisso har krympt, men som har förnyats och utvecklats på ett sätt som gör att den i dag tillhör både den konkurrenskraftiga och den lönsamma delen av näringslivet. Och vi har med stora svårigheter och i och för sig stora kostnader för samhället lyckats anpassa även varvsnäringen — där nu ytterligare ett svårt och smärtsamt steg måste tas — till en ny och mycket sämre marknad. Jag tycker vidare att det man nu ser hända i svensk industri är att förmågan till förnyelse är större än vad de flesta av oss vågade tro bara för några år sedan. Vi trodde ju att industrikriserna under 1970-talet skulle lämna efter sig stora hål i den svenska industristrukturen, som det skulle ta mycket lång tid att fylla igen. Men efter de här svåra åren har det nu kommit en period då forskningsoch utvecklingsarbetet i svensk industri når nya rekordnivåer. Det visade sig vid en internationell jämförelse att inte i något industriland sätter företagen av en så stor andel av sitt förädlingsvärde för forskningsoch utvecklingsarbete som den svenska industrin. Investeringarna i industrin har kommit i gång snabbare och mera kraftfullt än vad någon kunde förutsäga bara för ett par år sedan. Vi räknar med en uppgång av industriinvesteringarna i år med 20 90. Prognoserna för 1985 tyder på en fortsatt lika stark uppgång. En industri som saknade framtidstro och förnyelsevilja skulle inte åstadkomma en sådan investeringsutveckling, med 40 96 på två år. Det nyetableras dessutom företag i Sverige i dag i en utsträckning som aldrig tidigare. Enligt de uppgifter som nu finns tillgängliga skulle bara i år 65 000 nya företag startas i Sverige. Det skulle inte heller ske i ett näringsliv som kände att framtiden var osäker och svår och som tyngdes ner av skattebördor och en allmän brist på utvecklingsförmåga. Det tredje som jag skulle vilja peka på är följande. Visst har vi problem med lönebildningen och kostnadsutvecklingen i Sverige, och jag skall återkomma till det. Men ändå har den svenska arbetsmarknaden visat sig ha en i internationell jämförelse mycket stark förmåga att anpassa reallönerna till sämre konkurrensoch produktivitetsförutsättningar. Det är i mycket få industriländer som det har gått att sänka reallönerna med 10 96, som har skett i Sverige. Det är ingenting att glädja sig över, sett ur löntagarnas synpunkt vad gäller deras levnadsstandard. Men det är uppenbart att utan denna snabba och kraftiga anpassning av reallönerna till sämre konkurrensförutsättningar hade de här tidigare tendenserna inom industrin och näringslivet inte kommit till stånd, i varje fall inte alls i samma utsträckning. Det har också visat sig möjligt att under denna process nå en kraftig förbättring av lönsamheten, praktiskt taget en fördubbling av vinsterna på några år. När det slutligen gäller förmågan till anpassning och förnyelse vill jag bara peka på att Sverige bättre än något annat industriland har anpassat sig till nya förutsättningar beträffande energiförsörjningen. Oljeförbrukningen i Sverige har minskat med 10 miljoner ton på tre fyra år, från en konsumtion på 25 miljoner till ca 15 miljoner ton per år. Bakom detta ligger en rad olika förutsättningar, som har skapats inte bara under de senaste åren utan under en lång följd av år, och det är framför allt kärnkraftens utbyggnad. Men bakom ligger också en snabb anpassning till höjda energipriser i form av engergisparande och övergång till andra, alternativa energikällor. Här har vi en av de väsentligaste konkurrensförutsättningarna inför framtiden: Vi har de lägsta energipriserna i världen vad gäller industrins energibehov. Så sammanfattar jag denna del av långtidsutredningens resonemang när - det gäller förutsättningarna för tillväxt och ekonomisk balans uttryckt i förmågan till anpassning och förnyelse. Då fylls jag med betydande tillförsikt också inför den framtida utvecklingen. Det andra problemet som ingår i de förutsättningar som måste skapas inför framtiden är att få bukt med det stora sparandeunderskottet i Sverige. Det man framför allt inriktar sig på, med rätta, är den offentliga sektorns underskott. Visar då utvecklingen hittills att vi har förmåga att minska detta sparandeunderskott? Svaret är ja. Den offentliga sektorns underskott 1982 i form av finansiellt sparande motsvarade 6 96 av den svenska bruttonationalprodukten. I år har vi minskat underskottet till 3,5 26. Detta visar sig också i budgetunderskottets utveckling. Låt mig säga till de borgerliga företrädarna, som gång på gång hävdar att nedgången i budgetunderskottet inte är ett uttryck för en reell förbättringav Nr 49 sparandet i landet, att det visas genom förbättringen av det finansiella Onsdagen den sparandet i första hand. Dessutom: Skulle vi rensa budgetsaldot, budgetens — 12 december 1984 inkomstoch utgiftssida, från effekterna av alla engångsåtgärder som har vidtagits av tidigare regeringar och den nuvarande regeringen, har utveck ; : Z E Den ekonomiska lingen samma innebörd: Budgetunderskottet, nensat från alla engångsåtgärpolitiken på medelder, var 81 miljarder budgetåret 1982/83, och det är 64 miljarder innevarande lång sikt budgetår. Det är en nedgång med 17 miljarder. Detta gör, herr talman, att jag med visst fog kan hävda att de krav på budgetunderskottets minskning och förbättring av sparandesituationen i landet som ställs under den s.k. insvängningsfasen enligt långtidsutredningen har vi uppfyllt med råge. En förbättring av sparandet inom den offentliga sektorn med nästan 20 miljarder på två år räcker gott och väl till för den neddragningstakt i sparandeunderskottet som långtidsutredningen föreställer sig är nödvändig, nämligen en minskning med 6 miljarder kronor per år. Jag hoppas att jag inte behöver höra fler frågor om den långsiktiga inriktningen när det gäller den offentliga sektorn. Riksdagen har nu slagit fast att den offentliga konsumtionen skall kunna öka med 0,5 96 om året. Vi är också inne på den banan. I år väntar vi att den offentliga konsumtionen ökar med knappt 1 26, nämligen med 0,6-0,7 96. Utsikterna för 1985 är ungefär desamma. Även om detta är knaggligt, svårt och besvärligt tycker jag att vi, genom de insatser som har gjorts av regeringen och riksdagsmajoriteten, också här har kommit in på en sådan bana att det framgår att Sverige förmår anpassa sig till det nödvändiga kravet på en sanering av den offentliga sektorns finanser och en minskning av sparandeunderskottet. Att detta också visar sig i att bytesbalansunderskottet har försvunnit mellan 1982 och 1984 är bara följdriktigt och konsekvent. Herr talman! Jag måste ställa en fråga till de borgerliga partierna när det gäller budgetunderskottet. Vi utsätts i regeringen för kritik för att vi minskar budgetunderskottet för litet, för att vi inte ställer tillräckligt hårda krav på framtiden. Men samtidigt blir situationen alltmer mystifierande i fråga om hur en borgerlig budgetpolitik skulle se ut. De borgerliga säger i sin reservation att det mest angelägna nu är att sänka marginalskatterna och skatterna på arbetande kapital. Såvitt jag förstår betyder det sänkt inkomstskatt, sänkt förmögenhetsskatt, möjligen också sänkt bolagsskatt och att vinstdelningsskatten skall försvinna. Dessutom utlovas sänkta energiskatter, avskaffande av fastighetsskatten och omsättningsskatten på aktier osv. Om jag mycket lågt beräknar inkomstbortfallet genom de skattesänkningar som de borgerliga utfäster löften om visar det sig att det skulle uppgå till minst 15 miljarder kronor. Dessutom tycks de borgerliga vara beredda att gå ut och säga till folk att de skall minska budgetunderskottet med 10 miljarder. Det betyder att utgifterna för staten måste skäras ned med 25 miljarder kronor i en första omgång. Efter alla krav på preciseringar och beskrivningar av hur regeringens politik bör se ut är det i någon mån angeläget, när vi diskuterar den 41 politiken på medellång sikt långsiktiga inriktningen, att de borgerliga anger var de skall hämta 25 miljarder i nedskärningar av statsutgifterna. Hittills i höst har ni gjort en enda sak: ni har bidragit till ytterligare höjningar av statsutgifterna. Senast gällde det bidragsförskott, och jag fick då lära mig att de borgerliga partierna, tillsammans med kommunisterna, lägger på 40 milj.kr. Om det skulle vara ett bidrag till budgetsanering verkar de ha missförstått innebörden av sina egna beslut. Det tredje problemet som vi har att lösa — det är nog riktigt att det är det svåraste, och det framställs av långtidsutredningen som en central fråga för framtiden — är hur vi skall kunna uppnå en kostnadsutveckling i produktionen som inte bara är låg absolut sett utan som helst också måste vara lägre än i vår omvärld. Att den måste vara lägre följer av att vi har ambitiösa mål när det gäller tillväxten och sysselsättningen, och det förutsätter en balanserad ekonomi. Här finns det anledning till begrundan. Jag håller med dem som anser att vi bör närmare analysera den svenska modellen för lönebildningen och diskutera alternativ till den. Å ena sidan är det uppenbart att Sverige ungefär från 1975 fram till 1982 hade högre lönekostnadsstegring än omvärlden. Oberoende av konjunkturutvecklingen och av den ekonomiska politiken var den ett par tre procent högre i Sverige varje år. Det var detta som ledde till att den reallönesänkning som sedan skedde i huvudsak fick åstadkommas genom devalveringen. Det är ingen bra metod — det är vi nog ense om. Å andra sidan kunde vi 1983, efter den devalvering som då genomfördes, konstatera att den gången accepterade lönebildningen — låt mig uttrycka saken så — mycket snabbt en situation där reallönerna skulle sjunka och vinsterna stiga. Det skedde, vilket är intressant att konstatera, genom en central uppgörelse på lönemarknaden, där alla var överens om att man fick ta de konsekvenser som devalveringen hade på reallönerna. 1984 däremot blev det en återgång till den tidigare trenden. Nu ligger vi i vårt land återigen ett par procent över omvärlden när det gäller utvecklingen av våra lönekostnader. Detta har föranlett de borgerliga partierna, och även ett antal ekonomer, att säga att vi måste ha en ny modell för lönebildningen — den gamla har kapsejsat. Och tolkar jag rätt vad det är man kräver, så är det att vi måste ha ett lönebildningssystem där man uppnår tre ting: För det första måste ungdomslönerna sänkas. För det andra måste vi ha större löneskillnader över huvud taget. För det tredje måste lönen sättas enligt produktiviteten — om det är för den enskilda löntagaren eller för en grupp av löntagare har jag inte klart för mig. I och för sig, herr talman, är detta ett korrekt återgivande av Svenska arbetsgivareföreningens ståndpunkt, åtminstone den som drivs framför allt av Verkstadsföreningen. Man vill ha en lönesättningspolitik som utgår från det enskilda företagets förhållanden, helst från den enskilda individens produktionsförutsättningar och lönsamhet. På varje löntagare skall det sättas en prislapp: Detta är du värd. — Det hela beror på hur mycket man kan producera och vilken vinst detta ger det företag som vederbörande arbetar i. Nr 49 Jag tror att det här strider mot de enklaste marknadsekonomiska Onsdagen den resonemang. Det råkar dessutom strida mot vanlig mänsklig syn på hur löner 12 december 1984 skall sättas. Jag menar att marknaden kommer att hela tiden eftersträva — och skall eftersträva — att lika arbete ger lika lön. På samma sätt som likvärdiga produkter skall ha samma pris, så kommer marknaden — det visar också erfarenheten — att sträva i den riktningen, att utför man samma arbete, skall man ha lika lön. Detta gäller då oberoende av vilken vinst arbetet råkar ge det företag som anställer vederbörande. I de samhällen där man inte har starka fackföreningar, inte har centrala förhandlingsmodeller, får man också uppleva att principen om lika lön arbetar sig igenom systemet. För löntagarna i allmänhet är det nog den enda princip man kan ställa upp bakom och som förefaller rimlig ur rättvisesynpunkt och ur prestationssynpunkt. Man frågar sig också: Om det skall vara en lönesättning företag för företag, utmätt efter produktivitet, hur skall vi då hantera de 1,5 miljoner människor som är anställda inom den offentliga sektorn? Hur skall vi prismärka byråchefer och vaktmästare och kontorister — och för den delen också riksdagsmän? Hur skall vår produktivitet mätas för att vi skall få en marknadsmässigt riktig lön? Detsamma gäller i väldigt hög grad tjänstesektorn, som inte heller har något samband mellan arbetsinsats och produktivitet på det sätt som man kan ha inom industrin. Vidare vill jag säga att den princip som ändå omfattas allmänt — inte minst av ett borgerligt parti, folkpartiet — att vi skall eftersträva en utjämning av löneförhållandena mellan män och kvinnor går inte att förena med den lönebildningsmodell som beskrivits. Det ligger också någonting märkligt i den snabba omsvängning som detta skulle innebära i synen på de fackliga organisationernas roll. Tidigare har de borgerliga partierna och arbetsgivarna krävt vad man kallat samhällsekonomiskt ansvar hos de fackliga organisationerna. Den lönebildningsmodell som man nu för fram har bara en enda innebörd, nämligen att var och en skall ta ut så mycket han eller hon kan i det företag där man arbetar. Men alla vet ju att det inte går att tillämpa principen om övergripande samhällsekonomiskt ansvar ifall man skall förhandla företag för företag eller individ för individ. Samtidigt görs det i den reservation som här presenteras en 180 graderssväng tillbaka till talet om samhällsansvar genom att man för fram idén att löntagarna skall fås att ta ett ansvar för sysselsättningen på det sättet, att de själva betalar vad arbetslösheten kostar. Man beskriver saken så, att det skall skapas något slags raka rör mellan för höga lönekrav och arbetslöshet å den ena sidan och kännbara konsekvenser för den enskilda löntagaren och möjligen också för arbetsgivaren å den andra. Jag måste säga att jag inte begriper hur detta skulle kunna fungera i praktiken. I dag delas ansvaret mellan den enskilda löntagaren, arbetsgivaren och samhället. Hur en annan fördelning skulle kunna leda till att de här olika grupperna känner sig mer beredda att ta ansvaret förstår jag inte. Men det avgörande är ju att även om man tror på att det behövs sådana här 43 käppar för att driva löntagarna till återhållsamma lönekrav, så kommer det inte att fungera. Om löntagarna i verkstadsindustrin — den i dag vinstgivande exportindustrin — tar ut höga löneökningar, så har de utrymme för detta och kan göra det. Det blir ingen ökning av arbetslösheten i verkstadsindustrin och inte heller någon ökning av kostnaderna för arbetslösheten över huvud taget när det gäller dem som arbetar inom verkstadsindustrin. Men skulle löntagarna i textilindustrin ta ut samma löneökningar som man tar ut i verkstadsindustrin under sådana förhållanden, då får man arbetslöshet inom textilindustrin. I så fall skall alltså de som arbetar i textilindustrin bära kostnaderna för en arbetslöshet som drabbar dem, trots att de inte har gjort annat än följt signalerna från verkstadsindustrin. Och när det gäller de anställda inom den offentliga sektorn finns det över huvud taget inget samband mellan för höga lönehöjningar där och arbetslöshet inom den privata sektorn. Jag tror, herr talman, att när nu löntagarna — i varje fall deras fackliga organisationer — med stark emfas hävdar att man måste hålla tillbaka lönekraven för att rädda sysselsättningen, så för de ett långt mera sofistikerat, eller låt mig säga insiktsfullt, resonemang om sambanden. Man inser att för höga lönekrav hotar sysselsättningen, hotar företagens framtid. Detta räcker för att man skall vara beredd att ta ett samhällsansvar. Min slutsats är därför: Döm inte ut den svenska modellen! I själva verket var det så att 1984, när vi fick en för hög lönekostnadsökning — något som alla nu efteråt erkänner — berodde det på att modellen inte tillämpades, man gick över till att söka förhandla förbund för förbund och det skedde en allmän upplösning av den sammanhållande kraft som centrala uppgörelser och centrala avtal är. Under 1985 blir det ett avgörande prov för den svenska modellen. Vi har satt upp 5 96 löneökning som mål. Det råder enighet om att når vi det målet, då kommer vi att effektivt kunna bryta inflationen i Sverige. Det som i dag ser ut att möjliggöra en sådan kraftigt dämpad ökning av både lönekostnaderna och inflationen är att man skulle kunna komma fram till resultatet i centrala förhandlingar. Vi har nått sådana resultat vad gäller den offentliga sektorn i en central förhandling. Tjänstemännen inom industrin har också gjort upp om 5 90 för 1985 i en central förhandling. LO och SAF sitter i dessa dagar och förhandlar utifrån en accept från LO om att 5-procentsmålet skall uppnås. Jag förstår inte varför alla dessa försök görs från den borgerliga oppositionens sida att nu slå sönder det samförstånd som håller på att utvecklas om att det här skall vara den väg som leder till målet. Vill man bryta upp den förhandlingsmodell som finns, så vore det just nu i varje fall det avgörande hotet mot våra möjligheter att stabilisera samhällsekonomin. Herr talman! Grundtonen i långtidsutredningen är egentligen ganska optimistisk. Man säger att det kommer att ställas väldigt långtgående, väldigt höga krav på den ekonomiska politiken, på arbetsmarknadens parter och på näringslivet, om målen skall kunna nås. Men det som långtidsutredningen framför allt visar och som regeringen tycker är det väsentliga att bygga politiken på är att klarar vi bara en måttlig tillväxt under resten av 1980-talet, Nr 49 ger denna tillväxt ytterligare möjligheter att successivt nå tillbaka till Onsdagen den samhällsekonomisk balans och full sysselsättning. För att klara en sådan 12 december 1984 tillväxt krävs att vi samtidigt löser de grundläggande problemen med kostnaderna och inflationen. Långtidsutredningen visar också att expansio | | N ” éö Den ekonomiska nen inte behöver Yara så våldsam för att vi skall & utrymme för både stigande politiken på medelreallöner i framtiden och en tillräckligt god lönsamhet. Vi har dessutom lång sikt utrymme för att öka exporten och investeringarna. Det är också denna tillväxt som underlättar saneringen av den offentliga sektorns finanser. Det har nämligen funnits tendenser att beskriva framtiden som så ohyggligt mörk därför att kraven vad gäller tillväxt och utveckling ställts så enormt högt. De kraven blir omöjliga att tillgodose i en värld där vi har en allmänt låg tillväxt och en långsam ekonomisk utveckling. I den meningen innebär långtidsutredningens kalkyler ett besked till oss att om vi lyckas att uppfylla de uppgifter som åvilar regering och riksdag, att fortsätta att sanera statsfinanserna och bidra till en press nedåt på kostnaderna och inflationen, skapar vi förutsättningar för en tillväxt som sedan gör våra framtida beslut bra mycket enklare och bra mycket lättare att nå fram till än dagens. Det är från dessa utgångspunkter som riktlinjerna i långtidsutredningen och propositionen skall följas i vår politik.

Herr talman! Finansministerns syfte är säkert att ingjuta tillförsikt, men jag måste säga att jag blir orolig. Det måste vara allvarligt när finansministern kan utveckla en sådan optimism då de grundläggande problemen i svensk ekonomi är så stora och djupgående, som inte bara borgerliga företrädare i finansutskottet säger utan även ekonomiska bedömare av mera neutral ställning hävdar. Finansministern ställde en fråga om budgetpolitiken som jag skall besvara. Jag kan inte tro att finansministern har glömt att vårt budgetalternativ för i år innebär utgiftsnedskärningar på drygt 20 miljarder, skattesänkningar på ca 7 miljarder, alltså en saldoförbättring på drygt 13 miljarder. Sedan måste vi klara ut mysteriet med finansutskottets ordförandes uttalande om att regeringen angett att de genomsnittliga besparingarna under åren 1985-1990 bör vara 6 miljarder. Som svar på min fråga läste Arne Gadd upp en mening ur propositionen om att de olika stegen i en långsiktig budgetpolitik inte kan preciseras på förhand. Sedan lät han sig räddas av gonggongen. Nu vill jag ha ett rakt svar av finansministern: Har regeringen ställt sig bakom långtidsutredningens besparingskrav på 6 miljarder om året med början nästa år — ja eller nej? Vad är det som gäller? Vad får vi se i budgetförslaget i form av förstärkningar på budgeten? Blir det någonting som svarar mot långtidsutredningens målsättning, som alltså finansutskottets ordförande sagt att regeringen kommer att följa? Sedan till de mera långsiktiga perspektiv som vi har anledning att diskutera häri dag. Jag sade i mitt anförande tidigare att regeringen ensidigt diskuterar de makroekonomiska balansproblemen. Varken i långtidsutredningen eller i 45 politiken på medellång sikt regeringens proposition finns några antydningar om att regeringen inser vikten av att ekonomin fungerar även på mikronivå, dvs. för de enskilda människorna och företagen. Vi fick här en skildring av hur man i industrin hade förmått att ställa om och utveckla hög aktivitet under senare tid. Det är trots allt en följd av kombinationen av stora devalveringar och en internationell konjunkturförbättring som gett draghjälp åt exporten. Det är makroekonomiska förhållanden som ligger bakom. Genom att regeringen bortser från mikroperspektivet blir dess analys alltför begränsad. Den utgår från en keynesiansk ansats, vilket medför att man ägnar alltför liten tid åt att analysera hur ekonomisk balans sammanhänger med olika marknaders funktionssätt och drivkrafternas betydelse för företag och enskilda människor. Orsakerna till Sveriges problem med svag tillväxt, snabb inflation, trendmässigt ökande arbetslöshet m.m. är strukturella. Arbetsmarknaden är inte tillräckligt flexibel — det har vi ju fått även framstående socialdemokratiska ekonomers ord på, även om finansministern vill vifta bort dem. Skatteoch bidragssystemet har brutit nu. drivkrafterna för enskilda människor. Regleringar och tilltagande byråkrati har minskat dynamiken i näringslivet. Att regeringen inte tillräckligt djupt analyserar de egentliga orsakerna till våra problem medför att den tillväxtstrategi som förordas av långtidsutredningen och av regeringens proposition blir starkt förenklad. Enligt min mening går det inte att ta sig ur krisen med en exportledd expansion om problemen har mer djupgående orsaker, men det är fortfarande denna uppläggning som regeringen förordar. Man vill inte ge sig i kast med de strukturella problem som finns i ekonomin. Det är meningslöst att, som regeringen gör, driva efterfrågepolitik om inte utbudet och produktionsprocessen fungerar. För att så skall ske, krävs bl.a. tillräckliga motiv och drivkrafter för producenterna. Det krävs att vi har en arbetsoch kapitalmarknad som kan anpassa sig efter strukturella förändringar i vår omvärld och som är mottaglig för de nya signaler som kommer från vår inhemska ekonomi. Detta är bakgrunden till att vi moderater kräver en kraftfull kursomläggning. Landets ekonomi kan aldrig fungera om den inte gör det för de enskilda hushållen och företagen. Därför krävs det omfattande förändringar av skatteoch bidragssystemen, en mer flexibel lönebildning — jag avser då en mottaglighet för signaler från marknaden beträffande både lönenivå och lönestruktur — och en ekonomisk miljö som gynnar utvecklingen av nya produkter och nya idéer. Jag hävdar fortfarande att den bedömning som görs i långtidsutredningen och som regeringen ansluter sig till inte innehåller några inslag som ger hopp om den förändring som måste till om vi skall klara arbetet med att återställa balans och tillväxt i Sveriges ekonomi.

Herr talman! Jag är ganska tillfredsställd med den beskrivning som Onsdagen den Kjell-Olof Feldt ger av den svenska industrins förmåga till anpassning. Detär 12 december 1984 inget tvivel om att vi beträffande industrin med stor tillfredsställelse kan notera att denna har visat en sällsynt och närmast oanad förmåga att utnyttja rwatedom parn : ; EEE Den ekonomiska de förutsättningar som här: skapats. Fälldinregeringarnas EastrpONnE politiken på medelbildar bas. Devalveringarna i oktober 1981 och 1982 har gett en nödvändig lång sikt kostnadsanpassning och en injektion till exportindustrin och skapat möjligheterna till den expansion av vår export som vi nu med glädje noterar. Finansministern åberopar en rad strukturingrepp och nämner stålet, varven, gruvorna etc. — det är kända företeelser i den industripolitiska aktiviteten som han här berör. När vi talar om varvsindustrins utveckling kan jag möjligen säga att jag inte tror att den nuvarande oppositionen, till skillnad från oppositionen i tidigare skeden, är beredd att politiskt exploatera nödvändiga strukturanpassningar. Det är den betydande skillnad som gäller vid nu aktuella industripolitiska insatser. Frågan är alltså: Är detta då någonting man kan slå sig till ro med? Är verkligen situationen så idyllisk att vi nu inte behöver ta upp de mera långsiktiga problemen till diskussion? Jag är något förvånad över att finansministern springer ifrån debatten om den långsiktiga utvecklingen inom näringslivet. Enligt min uppfattning går den utveckling vi har på t.ex. lönebildningsområdet alldeles uppenbart i den riktningen att den främjar kapitalintensiv industri. Det är ett industriellt område där vi i vårt land har svårt att i det långa loppet hänga med i konkurrensen. Vi behöver ha en mera differentierad industri och även personalintensiva, teknikintensiva och kunskapsintensiva företag. Det är alldeles uppenbart att den lönestruktur och den lönebildning vi f. n. har inte fyller måttet när det gäller förnyelsen i svenskt näringsliv. Det är denna situation som jag tror att vi nu allvarligt måste analysera. Då räcker det inte, som finansministern gör, att svepa bort den frågeställningen genom att säga att det här är Arbetsgivareföreningens linje eller vilken linje det nu är. Ur min synpunkt är detta ett allvarligt problem, därför att det begränsar möjligheterna till förnyelse i näringslivet och därmed också möjligheterna att säkra sysselsättningen på lång sikt. Detta är en angelägen fråga som man rimligen måste ta upp när man seriöst bedömer Sveriges långsiktiga utveckling. Jag stödde mig f.ö. i mitt resonemang kring lönebildningen på OECD:s analyser, som entydigt visar att utvecklingen går i denna riktning. Sedan kan man återföra detta till nationell nivå. Vi har förlorat 8 90, genomsnittligt och vägt, av vår konkurrenskraft under de två senaste åren. Vad säger detta oss? Jo, att den svenska modellen, som finansministern här talar om, inte har fungerat. Den har inte fungerat tillfredsställande och ansvaret för detta måste naturligtvis falla på arbetsmarknadens parter. Jag tillhör dem som inte förordar en inkomstpolitik. Jag menar att arbetsmarknadens parter måste agera i frihet under ansvar, men om de misslyckas är ju den friheten en chimär. Om den friheten leder till en konserverad obalans i ekonomin som måste kompenseras med förnyade 47 politiken på medellång sikt devalveringar är den en uppenbar fara för såväl samhällsekonomin som sysselsättningen. Varför vill finansministern inte ta upp den debatten här i dag? Det är den mest angelägna och centrala framtidsfråga som vi har. Sedan finns det förvisso även andra detaljer i finansministerns anförande som är värda att kommentera. Jag tycker att det är en litet för enkel argumentering för att komma från finansministern att säga att budgetunderskottet 1982/83 var 82 miljarder kronor. Det skulle enligt finansministern vara den borgerliga regeringens testamente. 1981/82 var vårt budgetunderskott 68 miljarder. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträtt hösten 1982 blåste den upp underskottet för att ha det som en bakgrund för sitt fortsatta arbete. Det är alltså inte korrekt att åberopa budgetunderskottet 1982/83 som en jämförelse, därför att det är socialdemokraterna själva som i väsentlig mån bidragit till storleken av detta underskott.
Herr talman! Kjell-Olof Feldt gjorde en längre utläggning om den anpassningsförmåga som svensk industri har visat, och det är lätt att instämma i mycket av denna beskrivning. Nils Åsling har också berört de många åtgärder som vidtogs under de borgerliga regeringsåren och som har bidragit till denna omställning i svensk industri, framför allt i de stora, tunga basindustrierna. Men vad det nu handlar om är att säkerställa den konkurrenskraft som svensk industri på grund av anpassningsförmågan, på grund av strukturförändringarna och på grund av de bägge devalveringarna 1981 och 1982 har fått. Det som håller på att hända är dess värre att detta försprång som alla dessa förändringar har gett oss håller på att urholkas, eftersom vi nu är tillbaka i en situation där löneökningarna är snabbare än i de länder som vi har att konkurrera med. Jag sade i mitt huvudanförande att jag är medveten om att det är en stor svårighet som regeringen, och varje regering, ställs inför när man skall försöka se till att löneökningarna och kostnadsutvecklingen hålls tillbaka på en nivå som gör att vi kan bibehålla konkurrenskraften. Men då måste vi också lära oss litet grand av de erfarenheter som vi har gjort under åren som har gått — dessa erfarenheter har vi gjort både under borgerliga regeringsår och under socialdemokratiska regeringsår. Vi måste lära oss litet grand av dessa erfarenheter när vi skall utforma den ekonomiska politiken för framtiden för att hålla tillbaka löneoch kostnadsutvecklingen. Det oroande med regeringens proposition och med finansutskottets skrivning är att det där inte återfinns några som helst riktlinjer för hur vi skall kunna nå de uppsatta målen. Kjell-Olof Feldt redovisar inte heller några sådana riktlinjer. Han är på denna punkt lika tomhänt som finansutskottets ordförande Arne Gadd. Därför vill jag gärna ställa samma fråga till Kjell-Olof Feldt som jag tidigare ställde till Arne Gadd: Vilka riktlinjer vill regeringen att riksdagen i dag skall godkänna för den ekonomiska politiken Nr 49 på medellång sikt? Vilka ekonomisk-politiska åtgärder tänker sig regeringen? Vilken inriktning skall den ekonomiska politiken ha för att vi skall undvika de misstag som vi har gjort så många gånger förr, inkl. det år som nu löper, alltså 1984? Precis som Kjell-Olof Feldt skriver i sin proposition om den ekonomiska politiken är ju 1984 ett misslyckat år som uppvisar precis den ekonomiska utveckling som långtidsutredningen varnar för. Inflationen är högre än i omvärlden, arbetslösheten är högre än den var 1982 vid regeringsskiftet, och budgetunderskottet är obetydligt lägre, om man rensar bort ett antal engångsåtgärder. Budgetunderskottet var 1981/82 litet drygt 11 26, uttryckt som andel av bruttonationalprodukten, och det ligger i dag någonstans mellan 10,5 och 11 926. Det är alltså en obetydlig förbättring som har skett, trots att vi nu befinner oss i en mycket bättre ekonomisk konjunktur än vi gjorde 1981/82. Något överraskande säger Kjell-Olof Feldt att stora löneökningar i verkstadsindustrin eller i den offentliga sektorn inte påverkar arbetslösheten ute i resten av det privata näringslivet. Men detta är naturligtvis inte sant i ett läge när de fackliga organisationerna tillämpar en solidarisk lönepolitik och när de olika organisationerna sneglar på varandra. Om ett högt avtal träffas inom den offentliga sektorn vet vi ju att detta påverkar löneökningstakten inom den privata sektorn. Vi har sett detta i flera omgångar under de senaste tio åren — efter avtalet 1975 då staten gick före, 1980 då den offentliga sektorn gick före, och nu senast 1984 då man också gick före inom den offentliga sektorn och drev upp löneökningstakten inom den privata sektorn med försvagad konkurrenskraft som följd. Kjell-Olof Feldt har ju själv konstaterat att detta är vad som har inträffat under året. När man nu vet att problemen ser ut på detta sätt måste man vara beredd att pröva olika modeller för att kunna påverka arbetsmarknadens parter så att vi får avtal på en nivå som gör att konkurrenskraften bibehålls eller förstärks. En rad sådana förslag har redovisats i den reservation som Björn Molin m.fl. har avgett i finansutskottet och som det tidigare har yrkats bifall till från talarstolen. En av de punkter som tas upp i reservationen gäller skattepolitiken. Jag citerade tidigare vad Kjell-Olof Feldt uttalade i den intervjubok som publicerades för ungefär ett halvår sedan. Han tar där upp många olika problem, och han ger bl.a. sin syn på det skattesystem vi har i Sverige. Jag vill gärna en än gång citera vad Kjell-Olof Feldt säger i boken. Jag tycker att det är kloka ord, så jag citerar med instämmande: ”Progressiviteten i det svenska skattesystemet har blivit orimlig och jag vill påstå, att vi här har att göra med ett av de absolut största ekonomisk/politiska problemen av i dag.” Skattereformen räcker inte, säger Feldt och fortsätter: ”Det måste bli en fortsättning. Progressiviteten måste ner ytterligare — annars kommer vi aldrig att lyckas få till stånd en harmonisk inkomstoch lönebildning i det här här landet.” Om han nu menar att det är nödvändigt med sänkta marginalskatter för att vi skall få en harmonisk lönebildning och löneutveckling i landet, då är min 49 politiken på medellång sikt

Herr talman! Det var två saker som jag tyckte var bra i Kjell-Olof Feldts anförande. Det första var att han så bestämt tog avstånd från de nya teorier om lönepolitikens utformning som nu har framförts, bl.a. av fem nationalekonomer. De har tidigare formulerats av Svenska arbetsgivareföreningen och återfinns delvis i folkpartiets motion beträffande den proposition som vi nu diskuterar. De har också tagits fram i den här debatten av de borgerliga företrädarna. En del i dessa löneteorier har varit att det är nödvändigt med en sänkning av ungdomslönerna. En annan del har varit att man skall ha en större lönedifferentiering och en tredje del har varit att lönerna skall bestämmas efter produktivitet — gärna per företag. Angreppen på fackföreningsrörelsen — som har tilltagit under de senaste åren och som säkert kommer att öka i intensitet under nästa år, när vi på hösten står inför politiska val — förs efter olika angreppslinjer. Ibland kräver man direkt inblandning från staten i lönebildningen och vill alltså ta bort fackföreningsrörelsens frihet att själv sluta avtal. Ibland för man fram angreppen med förment nationalekonomiska motiveringar, som just i den löneteori finansministern här har pekat på. Det finns emellertid hela tiden ett gemensamt inslag i dessa attacker mot fackföreningsrörelsen, nämligen att de avser att öka kapitalets makt på arbetsmarknaden och i samhället och att minska arbetarklassens och arbetarrörelsens makt i näringslivet och i samhället. Det är det genomgående motivet för alla dessa attacker. Jag tror att det är mycket viktigt att till allmänheten föra ut den ståndpunkt som de borgerliga partierna har i de här frågorna. Särskilt viktigt tror jag det är att påvisa för Sveriges ungdom att det helt avgörande krav som de borgerliga partierna nu reser och där de har en gemensam ståndpunkt — vilket framgår av den debatt vi har fört i dag — är att lönerna för ungdomen i Sverige skall sänkas mycket kraftigt. Det andra jag tyckte var bra i finansministerns anförande var att han så bestämt tog avstånd från den teori som varit i svang ett antal år, nämligen att inflation och arbetslöshet skulle stå i ett sådant förhållande till varandra att ville man undgå arbetslöshet, så måste man acceptera inflation. Ville man undgå inflation, då måste man acceptera en hög arbetslöshet. Alla känner igen de teorierna. Kjell-Olof Feldt ansåg att full sysselsättning kan förenas med ekonomisk balans. Det är då viktigt att tillfoga att man måste definiera full sysselsättning på ett bättre sätt än vad som gjorts i långtidsutredningen och i regeringens proposition. Vi kan inte acceptera den beskrivning av begreppet full sysselsättning som innebär att man har 2 26 öppen arbetslöshet, vilket — som jag påpekade förut — kan betyda att totalt 8-10 20 av den arbetsföra befolkningen står utanför den ordinarie produktionsprocessen. Jag tror att vi måste övergå till den definition av begreppet full sysselsätt ning som exempelvis den engelske ekonomen Beveridge förde fram efterdet — Nr 49 andra världskriget. Den innebär att vi måste väsentligt längre ner i fråga om a 2 & Onsdagen den arbetslöshet än vad man nu vill acceptera. Det är också viktigt att understryka att målet full sysselsättning måste gälla som något slags genomsnitt över konjunkturerna. Det måste självfallet vara ; 2 Å RA äR : : ER Den ekonomiska innebörden av begreppet, så länge vi har sådana ekonomiska — kapitalistiska oliiker på medel —- förhållanden som innesluter de ekonomiska kriserna och konjunkturväxnig sikt P lingarna som ett avgörande moment i produktionens egen rörelseutveckling. Det finns stora problem kvar, framför allt på längre sikt, när det gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Jag vill här ställa två frågor som det är nödvändigt att finansministern tar ställning till och svarar på. De har att göra med sysselsättningen och med parollen att alla skall ha rätt till ett arbete — en paroll som ju har funnits länge inom arbetarrörelsen. Jag vill tillägga att denna rätt avser ett meningsfullt arbete. Nu finns det olika beräkningar av behovet av ökad sysselsättning i landet. Jag anförde själv att det fram till år 2000 behöver skapas 750 000 nya arbetstillfällen. Det kan ha gjorts andra beräkningar, men kvar står att vi behöver en kraftig ökning av antalet jobb inom industrin och inom den offentliga sektorn. Mina två frågor är: Hur skall vi lösa problemet att skaffa kanske 200 000 nya jobb inom industrin? Hur skall vi fram till år 2000 kunna skapa kanske 400 000 nya jobb inom den offentliga sektorn? Detta är det avgörande långsiktiga ekonomiska problemet för Sverige.

Herr talman! Både Lars Tobisson och Bengt Westerberg — och jag antar också Nils Åsling — vill ha en precisering av riktlinjerna för den ekonomiska politik som skall antas av riksdagen. De hävdar att de riktlinjer som anges i propositionen och i finansutskottets betänkande inte räcker. Det måste tydligen vara mer handfasta besked. Jag frågar mig då vad det är för slag av besked som de vill ha. Det borde rimligen framgå av den borgerliga reservationen. Där bör rimligen preciseringarna och beskeden finnas, varemot bristen på besked i regeringspropositionen skall kontrastera. Jag skall gå igenom reservationen för att se var någonstans vi brister i konkretion men sådana brister inte finns i den borgerliga politiken. Den första punkten är stärkt marknadsekonomi. Det enda konkreta under denna punkt är att de borgerliga lovar att avskaffa löntagarfonderna. Här kan jag vara lika konkret: Vi lovar att bibehålla löntagarfonderna. Då är vi kvitt. Den andra punkten i reservationen är att de borgerliga lovar att minska statens utgifter. Problemet är bara att man — förutom att upprepa det som sägs i propositionen och i långtidsutredningen — åberopar sin reservation från i våras, där de borgerliga för innevarande budgetår har satt upp ett sparmål på 10 miljarder. Det må vara, och det är strongt gjort, men inte säger det mycket om riktlinjerna för den framtida budgetpolitiken — i själva verket ingenting. Jag anser att den precisering som långtidsutredningen har gjort och som vi har anslutit oss till — 50 miljarder i slutet av 1980-talet — är en rimlig målsättning. Något annat har inte heller ni att komma med. I själva verket är det när man kommer till den tredje punkten som det korthus som ni försöker bygga av en s.k. enad borgerlig ekonomisk politik börjar braka ihop. På den punkten säger ni att man skall sänka skatterna. Det mest angelägna — så långt går ni i preciseringar — är att sänka marginalskatterna och skatterna på arbetande kapital. Här har jag bara tillåtit mig att peka på följande. Skulle ni nu försöka uppfylla löftet att minska budgetunderskottet med 10 miljarder i förhållande till regeringens budget, tillsammans med alla era andra skattesänkningslöften, då skulle ni behöva skära ned utgifterna med 25 miljarder. Och jag ser inga anvisningar alls i texten på var dessa 25 miljarder skall tas. Här har ni iakttagit en inte alltför klädsam tystnad. Sedan gäller det incitamentet till lägre nominella löneavtal, avtal som skall vara lägre nominellt och ha större lönspridning men framför allt, vad jag förstår, innebära att ungdomar, kvinnor och de som jobbar inom den offentliga sektorn skall ha mindre betalt. Men särskilt konkreta blir ni inte. Här kan vårt svar bli: Först och främst anser vi att den lönebildningsmodell som vi har — centrala förhandlingar byggda på ett övergripande ansvar för samhällsekonomin också från löntagarnas sida — är en bättre modell än den ni anger. Där är vi lika konkreta som förut och säger: Vi vill försöka få det nuvarande systemet att fungera bättre än det har fungerat de senaste åren. Och jag tror att vi är på god väg mot att detta skall inträffa 1985. Men jag håller med om att det naturligtvis finns utrymme för diskussion om att få modellen att fungera bättre. Jag måste därför ställa en fråga. Det gäller den nya förhandlingsmodell som skall skapas. För det första vet jag inte om det är staten som skall medverka till detta genom att slå sönder sammanhållningen inom fackföreningsrörelsen. Om det är statens uppgift, var vänlig att tala om det då. För det andra: Vad är det för slags löneanpassning som skall äga rum? Jag har hört många nyliberaler tala om löneflexibilitet — det är moderiktigt att tala om att vi skall ha det. Jag kan för all del säga att det är bra med flexibla löner, men de som talar om detta talar bara om flexibilitet åt ett enda håll, nämligen neråt. Skall man vara konsekvent får man emellertid acceptera att lönerna är flexibla uppåt också, och det är normalt det som inträffar. Släpper man loss från en någorlunda sammanhållen lönepolitik är det de starka grupperna som slår sig fram — de anpassar sig uppåt. Resultatet blir i allmänhet mer inflation och större kostnadsstegringar än med nuvarande system, med de goda förutsättningarna, där man i solidaritetens namn håller tillbaka sina lönekrav. Ni vill släppa fram dem och säga: De som är starka på lönemarknaden, de som jobbar i företag med höga vinster, de skall ha högre löner. Men detta leder bara till ökad inflation och ökad kostnadspress, om ni inte också säger att de lågavlönade eller de som jobbar inom den offentliga sektorn samtidigt skall skära ned sina löner, så att på något vis genomsnittet blir detsamma. Eftersom det är detta som inte kommer att fungera, misstror jag er modell även för det syfte som den anses ha. Som riktlinje för den statliga ekonomiska politiken är det naturligtvis ett väsentligt principiellt steg att ta om de borgerliga partierna rekommenderar riksdagen att staten skall ange hur lönerna skall sättas, hur de fackliga organisationerna och arbetsgivarnas organisationer skall arbeta. Det är i och för sig ett intressant resultat av behandlingen av årets långtidsutredning. Men jag undrar: Vågar ni vara så konkreta? Är det detta ni vill att riksdagen skall besluta? Eller är det bara allmänt tal som möjligen skall förekomma som ett slags debattinlägg som löntagarorganisationerna och övriga intresserade skall sätta sig ner och diskutera? Vad menar ni egentligen? Uppfattningen att den offentliga sektorn måste förändras kan vi i stor utsträckning dela. Men när ni blir konkreta, då gäller det ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster. Jag behöver inte påminna om det pinsamma som hände häromveckan, när ni fick chansen att förverkliga era teorier men avstod från det, vad jag förstår efter viss vånda på sina håll. Särskilt konkret är det inte att säga att man vill ha ökad avgiftsfinansiering, om man inte på någon enda punkt kan visa på hur det skulle gå till. Jag ser inte, herr talman, att de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anges av de borgerliga partierna i något avseende är mer konkreta eller användbara, ens i någon formell mening, än de som anvisas i propositionen. Möjligen kan ett undantag göras på en enda punkt — att man vill att staten skall gå in och lagstifta eller på annat sätt bryta sönder den nuvarande förhandlingsmodellen, och därmed också försöka bryta sönder den svenska fackföreningsrörelsen. Och måhända är det här som det blir mening i den borgerliga synen. Det är inte så mycket fråga om att förbättra samhällsekonomin. Det är snarare fråga om att försvaga det s.k. facket — att med staten som bräckjärn försöka minska sammanhållningen och slagkraften i fackföreningsrörelsen. Då blir syftena politiskt begripliga. Men särskilt anständiga blir de inte i ett ekonomiskt eller socialt sammanhang. Jag vill säga till både Lars Tobisson och Bengt Westerberg, som gång på gång hävdar — liksom Nils Åsling — att vi misslyckades totalt med politiken 1984. Det har egentligen inte sin plats i denna debatt, särskilt inte för den som kräver att det skall vara långsiktighet i tänkandet och att man skall se framåt, att ägna så stor tid åt att upprepa det man alltid har sagt i alla debatter — att regeringen misslyckats med sin ekonomiska politik i det förflutna. Men eftersom också Ulf Adelsohn i en tidningsartikel tydligen försöker driva uppfattningen att budgetunderskottet i själva verket nu är större än vad det var på den borgerliga tiden, vill jag erinra om att den borgerliga riksdagsmajoriteten i början av juni 1982 fastslog en statsbudget för budgetåret 1982/83 som slutade på ett underskott av 76 miljarder kronor. Vi hade inte suttit många veckor i finansdepartementet förrän vi fick klart för oss att en enda felräkning av räntekostnaderna på 6 miljarder förde upp budgetunderskottet i ett hugg till 82 miljarder. Det var en ren felräkning— det finnsingen annan förklaring. Man hade underskattat effekten av att man gick över till statsskuldväxlar. Därmed är det alltså riktigt när vi säger att vad vi politiken på medellång sikt hade att börja med var ett budgetunderskott på 82 miljarder. Det är det vi har pressat ned till 70 miljarder. Jag hinner inte nu besvara C.-H. Hermanssons frågor särskilt konkret. Men jag tror att han i själva verket har rätt i att för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen är den avgörande frågan: Var någonstans och med vilka medel kan de nya jobben skapas i Sverige? Nu tycker jag att hans beräkning och fördelning av sysselsättningen egentligen inte är alldeles rimlig, men i och för sig har han rätt i att det är detta som de avgörande framtidsfrågorna kommer att gälla.

Herr talman! Finansministern skall kanske inte tala om felräkning vad gäller statsskuldräntorna. I våras presenterades ett budgetförslag där statsskuldräntorna för innevarande budgetår var upptagna till 65 miljarder. Under våren ansåg sig regeringen och finansutskottets majoritet kunna justera ned siffran till 60,5 miljarder. Vi moderater hävdade i juni att räntorna inte skulle komma att stanna vid drygt 60 miljarder — det skulle bli minst den ursprungliga siffran från budgetförslaget. Nu när vi är en bit inne på det här budgetåret visar det sig att felräkningen för regeringen kommer att bli minst 10 miljarder. Jag har ingen anledning att försvara vad som skedde i regeringen våren 1982, men jag tycker att det är litet oriktigt av finansministern att rida på några höga hästar på den här punkten. Jag vill också fästa kammarens uppmärksamhet på ett paradoxalt förhållande. Vpk avvisar bestämt den ekonomiska politik som kommer till uttryck i propositionen om den ekonomiska politiken på medellång sikt. Arne Gadd sade sig förut t.o.m. i det här sammanhanget känna större frändskap med moderata samlingspartiet än med vpk, och det säger inte litet. Men Kjell-Olof Feldt framhöll i sitt anförande att regeringens så lyckosamma ekonomiska politik fått stöd av riksdagsmajoriteten — och vi vet ju att det är vpk som ingår där tillsammans med socialdemokraterna. Och Carl-Henrik Hermansson var full av beröm över vad Kjell-Olof Feldt sagt om lönebildningen och annat. Jag tycker att detta alldeles tydligt vittnar om att det finns ett stort avstånd mellan regeringens uttalade principer och dess praktiska handlande. Kjell-Olof Feldt uppehöll sig i sitt anförande en hel del vid lönebildningen, där han medgav att det finns betydande problem. Jag tror inte att man kan komma till rätta med dem om man fortsätter att förtiga det närmast självklara förhållandet att det föreligger ett starkt samband mellan löner och jobb. Om priset på arbete höjs och allt annat förblir oförändrat blir det färre jobb. Det kommer man inte ifrån. Den strävan efter löneutjämning som präglat lönepolitiken i Sverige har syftat till att hjälpa svaga grupper. I stället har den skyddat den äldre och väletablerade arbetskraften från konkurrens. Det är inte fackets kärntrupper som med stora lönehöjningar prissätts bort från marknaden, utan det är grupper som ungdomar, dubbelarbetande kvinnor och personer med nedsatt arbetsförmåga. De höga nybörjarlönerna svarar inte mot värdet av de arbetsprestationer som oerfaren arbetskraft förmår uträtta. Om ingångslö Nr 49 nerna sattes lägre skulle fler få chansen till ett första jobb där de kan förvärva Onsdagen den de färdigheter som motiverar en högre ersättning senare. 12 december 1984 Vad vi behöver är alltså en friare lönesättning. Från den synpunkten är den pågående utvecklingen mot mer decentraliserade förhandlingsformer bra. Den ekonomiska För att rätt person Skall Bamna på rätt plats måste sådana löneskillnader politiken på medeltillåtas som gör det meningsfullt att byta jobb. lång sikt Med anledning av frågor som har ställts vill jag säga att det inte är tal om att staten skall påbjuda någon ny lönemodell. Tvärtom skall parterna själva utveckla en sådan i medvetande om sitt ansvar för sysselsättningen. Men gapet mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden bestäms inte bara av lönepolitiken i snäv mening. Att anlita arbetskraft är också förenat med andra kostnader, t.ex. på skattesidan. Det finns också dolda arbetskraftskostnader, bl.a. i lagstiftningen om anställningstrygghet. På samtliga dessa punkter förordar vi moderater en ökad marknadsanpassning för att förebygga arbetslöshet. Vi vill se en friare lönebildning, större lönespridning, mindre skatt på arbetskraft och ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Konstigt nog är facket emot allt detta som skulle hjälpa dem, vars intressen facket säger sig företräda, att få riktiga jobb. Regeringen följer i spåren genom att avvisa den banbrytande analys som de fem ekonomerna nyligen redovisat. Herr talman! En svaghet i långtidsutredningen är att man inte analyserat skattesystemets effekter på tillväxt, inflation, produktivitet osv. En svaghet i regeringens ekonomiska politik är att åtgärderna på kort sikt inte stämmer överens med dem på lång sikt. Som jag konstaterade i mitt anförande, och Kjell-Olof Feldt har inte bestritt det, avvisar regeringen i propositionen skattehöjningar för att sanera statsfinanserna. Ändå höjde regeringen, samtidigt som man lade fast detta, bensin-, el-, alkoholoch tobaksskatten med över 4 miljarder kronor. Det är inte nog med de skattehöjningar man nu har drivit igenom. Från årsskiftet höjs eller införs hela elva skatter. Av dem kan nämnas fordonsskatten, som höjs med 24 76. Man försämrar inflationsskyddet av skatteskalan, slopar förvärvsavdraget, höjer inkomstskatten med en procentenhet i de lägre inkomstskikten, höjer arbetsgivaravgiften osv. Motsägelsen mellan den strategi som regeringen säger sig ha på medellång sikt och den som i praktisk handling genomförs på kort sikt är uppenbar. Återigen besannas det som vi tidigare flera gånger har hävdat: Finansministern är bra på träning men dålig när det drar ihop sig till match.

Herr talman! Vi vill slå sönder fackföreningsrörelsen och vi vill brutalt sänka ungdomslönerna, säger finansministern. Det är, för att låna C.-H. Hermanssons vokabulär, rent nonsens. Jag tycker att det är en onödig förgrovning av den här debatten. Det jag för min del försökte göra är att analysera: Varför har inte socialdemokraterna kunnat infria sina vallöften om att avskaffa arbetslösheten? Varför går många tusental ungdomar omkring i dag utan meningsfull sysselsättning trots de socialdemokratiska vallöftena? Vad är det som är fel? Vid en närmare analys —- inte bara med stöd 55 av de här åberopade fem ekonomerna utan av erfarenheter i verkligheten, av statistik och analyser som OECD tillhandahållit m.m. — kan man dra slutsatsen att det är det system för lönebildning som vi har hamnat i här i landet som skapar vissa problem. Det är ingen anmärkning mot fackföreningsrörelsen lika litet som mot Arbetsgivareföreningen. De har dock ett gemensamt ansvar för denna utveckling. Vi har hamnat i ett system — under epitetet den svenska modellen — som inte håller måttet i den utveckling vi nu befinner oss i. Jag tycker regeringen borde vara generad över att ungdomsarbetslösheten fortfarande är ett så stort problem som den är. I stället borde man inrikta ansträngningarna på att komma till rätta med problemen. Regeringen borde även noga analysera långtidsutredningens slutsatser. Långtidsutredningen hamnar i perspektivets förlängning i samma slutsatser som jag har gjort här, nämligen att lönestrukturen, lönebildningen, är mogen för en revision. Detta förutsätter inte obetingat en statlig inkomstpolitik, men det förutsätter statens aktiva medverkan inte bara som stor arbetsgivare på den offentliga sektorn utan också när det gäller att ange normer och riktvärden för arbetsmarknadens parter. Vi vill — med den politik vi förordar i vår motion och i reservationen — öka sysselsättningen, öka möjligheterna för ungdomar som i dag går utan meningsfull sysselsättning att få det arbete de längtar efter och som familjerna ofta är i starkt behov av, inte minst av sociala skäl. Vi har här talat om att regeringen borde precisera sina mål. Finansministern är främmande inför den frågeställningen. Låt mig ta ett exempel för att klargöra vad som är bakgrunden till vårt krav. Långtidsutredningen har angett målet för sysselsättningen 1990 till 2 96 öppen arbetslöshet. Där har LO, TCO och arbetsmarknadsverket i sina remissvar sagt att man borde komma lägre om man skall vara tillfredsställd. Finansministern och regeringen säger att man inte är beredd att precisera sig i frågan. Däremot preciserar sig regeringen när det gäller andra komponenter i stabiliseringspolitiken. Regeringen har inflationsmål — det må vara att man har misslyckats med ett och är på väg att missa det andra. Regeringen ställer upp mål för budgetunderskottet 1990. I och med att regeringen preciserar vissa faktorer måste man rimligen dra slutsatsen att sysselsättningsfaktorn är en restpost. Regeringen är tydligen beredd att acceptera att den hamnar där den hamnar. Eftersom regeringen låser vissa komponenter i den här modellen, är det självklart att det ligger nära till hands att dra den slutsatsen. Det är således faktiskt inte utan anledning som vi från oppositionens sida i dag kräver att regeringen skall precisera sina mål, i synnerhet när det gäller sysselsättningen. Såsom vi är överens om är det nämligen ett centralt mål för den ekonomiska politiken att hävda sysselsättningen och att kunna erbjuda människor meningsfull sysselsättning. Till sist, herr finansminister, vill jag ta upp diskussionen om budgetpolitiken. Jag förstår att det är frestande för finansministern att avlägsna sig från de mer långsiktiga och principiella diskussionerna genom att återuppföra debatten till den dagsaktuella budgetsituationen, till den budget som vi nu med olika beslut påverkar. Men den diskussionen får vi ta i januari. Nr 49 Finansministern bör ju ha chansen att framlägga budgetpropositionen, och Onsdagen den oppositionen bör ha en rimlig chans att på sedvanligt sätt mot den ställa sitt 12 december 1984 alternativ. Jag kan försäkra finansministern att vi för vår del är beredda att precisera vårt alternativ i enlighet med de riktlinjer som vi här har angivit och Derekonomiska som vi har givit vår anslutning till i den reservation som är gemensam för de Olitiken på medel borgerliga partierna.

Herr talman! Skälet till att jag flera gånger har återkommit till utvecklingen under 1984 är naturligtvis att det har hänt mycket under 1984 som vi har anledning att lära oss av, precis som det har hänt mycket under tidigare år. En av de saker som har hänt är just att regeringen har satt upp ett mycket ambitiöst inflationsmål och mycket grovt missat det målet. Av detta tycker jag att man skall lära sig någonting. Den viktigaste lärdomen är, menar jag, att finanspolitiken, budgetpolitiken, under det här året varit för svag. Hade man fört en stramare budgetpolitik redan från början av året hade man givit en bättre trovärdighet åt inflationsmålet, man hade haft större möjligheter till lägre löneökningar och till att verkligen komma ned i en inflationstakt som varit jämförbar med inflationstakten i de länder som vi konkurrerar med internationellt. Dessutom skall man naturligtvis blicka tillbaka litet när man formar riktlinjer för framtiden — också den debatt som vi haft under senare år kan lära oss en hel del. Kjell-Olof Feldt har tillhört de mycket starka motståndarna mot varje tanke på besparingar. Jag erinrar än en gång om en lång artikel som Kjell-Olof Feldt skrev i valrörelsen 1982, där huvudbudskapet var att det inte var möjligt att genomföra besparingar. Statsministern har i olika roller — både som statsminister och tidigare som oppositionsledare — vid flera tillfällen talat om den förtorkade besparingspolitiken och sagt att besparingar inte ger några effekter på budgeten, och mycket annat. Nu framför man från regeringen en helt annan tanke, som ligger mycket närmare det som har varit vår politiska huvudtanke under flera år, nämligen att det är nödvändigt med besparingar för att vi skall kunna bekämpa inflation och arbetslöshet. Tidigare har man motsatt sig besparingar med hänvisning till just fördelningspolitiska mål. Man har sagt att det inte går att spara om man vill ta hänsyn till målet en rättvis fördelning. Nu har man kommit fram till en annan slutsats, nämligen den som vi drog redan för ett par år sedan: att det är nödvändigt med besparingar om man skall klara sysselsättning och låg inflation och därmed nå just en rättvis fördelning. Det behövs alltså besparingar för att vi skall kunna föra en rättvis fördelningspolitik. Den andra punkt jag nu vill lyfta fram — Kjell-Olof Feldt har också kommenterat den något — gäller sambandet mellan löneökningstakten å ena sidan och prisökningar och arbetslöshet å andra sidan. Där tycks vi nu ändå vara överens om att en för snabb löneökningstakt på olika sätt skapar en hög 57 inflation, en hög arbetslöshet och en försämrad konkurrenskraft. Därför är det nödvändigt att hålla igen på lönekostnadsutvecklingen under de kommande åren, om vi vill bibehålla konkurrenskraften, få ned arbetslösheten och få ned inflationstakten. Frågan är då vad man skall göra. Skall man enbart lita till att parterna träffar avtal som ligger på en nivå som leder till att vi kan nå det här målet? Eller krävs det några åtgärder från regeringens sida? Jag har förstått att det besked som vi fått från finansministern på den punkten är att regeringen inte tänker göra någonting utöver vad man redan har gjort i form av kafferep på Rosenbad för att försöka påverka löneoch prisbildningen under de kommande åren. Regeringen kommer att sitta med armarna i kors och lita på att arbetsmarknadens parter sköter det här till allas belåtenhet. Jag tycker att det är en alltför djärv politik från regeringens sida. Och jag är ganska övertygad om att den politiken kommer att misslyckas. Vi kommer också 1985 att få uppleva hur inflationstakten blir mycket högre än det ambitiösa mål som regeringen antagit och hur löneökningstakten blir högre här än i de länder vi har att konkurrera med, vilket leder till att svenska företag igen kommer att förlora marknadsandelar och konkurrenskraft. Detta är allvarligt för svensk ekonomis utveckling på sikt. Särskilt allvarligt är det när vi nu på nytt står på tröskeln till en försämrad konjunktur. Just då behöver vi en god konkurrenskraft och en rad andra förutsättningar för att kunna bedriva en ambitiös sysselsättningspolitik. Carl-Henrik Hermansson och Kjell-Olof Feldt har i olika inlägg också kommit in på frågan om arbetslösheten bland ungdomar. Under 1970-talet steg ungdomslönerna mer än några andra löner. Hade man frågat i stort sett vilken ekonom som helst vad som skulle hända om vi drev upp ungdomslönerna mer än andra löner under 1970-talet, då hade svaret blivit att ungdomsarbetslösheten skulle komma att stiga. Det är precis vad som nu har hänt. För att kunna komma till rätta med ungdomsarbetslösheten krävs en serie åtgärder. En av dem är att hålla igen på löneutvecklingen för ungdomar i förhållande till löneutvecklingen för andra grupper i samhället. Jag vill gärna höra om Kjell-Olof Feldt delar den bedömningen, eller om han delar Carl-Henrik Hermanssons bedömning, att ju snabbare löneökningarna är, desto högre blir sysselsättningen. Till sist vill jag — jag tror det är tionde gången från denna talarstol — upprepa följande fråga till Kjell-Olof Feldt: Om de höga marginalskatterna är orimliga, om de är ett av de viktigaste ekonomisk-politiska problem som vi har i samhället, och om progressionen i skattesystemet måste ned för att vi skall få en rimlig löneutveckling under de kommande åren, är det då inte rimligt att regeringen snart framlägger ett förslag till sänkta marginalskatter? Om regeringen har sådana planer, kan vi då i dag få ett besked av Kjell-Olof Feldt när ett sådant förslag kommer? Eller är det möjligen så att Kjell-Olof Feldt har en annan åsikt i dag än för ett halvår sedan när intervjuboken kom ut?

Herr talman! Lars Tobisson var för en stund sedan mycket bekymrad över förhållandet mellan vpk och socialdemokraterna samt frågade om det verkligen fanns en majoritet här i riksdagen för regeringens ekonomiska politik. Vi voterade för 14 dagar sedan om väsentliga inslag i regeringens ekonomiska politik. Lars Tobisson kan ju ta del av voteringsresultaten i det aktuella protokollet och få besked om hur vi röstade. Jag tror att Lars Tobisson är litet för absolutistisk i sin analys och ser allting antingen i svart eller i vitt. Man kan faktiskt vara kritisk mot väsentliga inslag i regeringens ekonomiska politik och samtidigt prisa Kjell-Olof Feldt, som jag gjorde, därför att han så bestämt tar avstånd från Arbetsgivareföreningens nya löneteorier, även när de framförs av socialdemokratiska ekonomer. Dessa löneteorier är f.ö. inte så banbrytande som Lars Tobisson här ville framställa att de var. Vi som har varit med litet längre i politiken, under 1930 och 1940-talen, känner så väl igen dessa teorier, som alla går ut på att lönerna skall sänkas för arbetarna. Det är verkligen ingen banbrytande teori inom den borgerliga nationalekonomin. Samma teori fanns redan på 1920-talet hos en rad svenska ekonomer, som politiskt var knutna till det dåvarande högerpartiet. När det gäller lönepolitiken över huvud taget är det komplicerat att utreda sambandet mellan sysselsättning och övrig ekonomisk utveckling. Jag har velat protestera mot att de borgerliga så ensidigt ser till kostnadsaspekten och inte ser att lönerna också utgör efterfrågan. Det är ett påpekande som gjordes redan av Marx, Keynes och Wigforss, men som de borgerliga partierna nu försöker att helt förbise. Lönerna har alltid en dubbel effekt i den ekonomiska utvecklingen. Det går inte att ensidigt se till kostnadseffekten och därmed, som de borgerliga partierna gör, kräva lönesänkningar och tro att de utgör en lösning på alla ekonomiska problem. Men, herr talman, det var egentligen vad Kjell-Olof Feldt sade som svar på mina frågor — eller vad han inte sade — som jag ville komma tillbaka till. Jag förstår att regeringens representanter har en svår sits i de här diskussionerna, därför att det är fyra opponenter som framträder och man kan inte rimligen svara på alla frågor utförligt. Men här handlar det om ett grundläggande framtidsproblem, som har att göra med själva inriktningen av den ekonomiska politiken som den framläggs i långtidsutredningen och i regeringens proposition.

Då är det ju också en fråga om fördelningen på olika poster av det produktionstillskott som kan skapas. Låt mig göra det tankeexperimentet att vi kan få en ökning av nationalprodukten med mellan 30 och 40 96 under de närmaste 15 åren. Hur skall man då fördela den? Min uppfattning är att vi måste ägna en ökad andel av den ökade nationalprodukten åt investeringar. Investeringarna per arbetsplats kommer sannolikt att bli dyrare i framtiden, på grund av teknikens utveckling och en rad andra faktorer. Jag har också den uppfattningen att en ökad andel av detta produktionstillskott måste gå till den offentliga konsumtionen, för där finns stora behov som bör tillfredsställas. Men eftersom vi aldrig kan komma längre än till utnyttjande av 100 26 av nationalprodukten, måste det innebära att den privata konsumtionens andel minskas. Jag menar att det är nödvändigt med en absolut ökning av den privata konsumtionen, framför allt av reallönerna. Den kan åstadkommas genom en bättre fördelning och också genom att ge en ökad andel av den ökade nationalprodukten till privat konsumtion. Men den stora satsningen tror jag måste ske på investeringar och offentlig konsumtion, om vi skall kunna få en verklig ekonomisk utveckling här i landet. Nu säger emellertid regeringen i propositionen att det är på den privata konsumtionen man framför allt skall satsa. Det skär sig med de bedömningar som jag tycker att det är nödvändigt att göra när det gäller utvecklingen på längre sikt. Det här problemet skulle det vara väldigt intressant att höra finansministerns och regeringens uppfattning om.

Herr talman! Jag skall be att få börja med att svara C.-H. Hermansson, så att jag inte på nytt får hugga av mitt i en mening. Man kan ställa sig frågan varför Sverige har högre sysselsättning än något annat västligt industriland och varför Sverige har högre förvärvsfrekvens bland kvinnor än något annat industriland. Svaret är egentligen ett enda på båda sakerna, nämligen att vi har byggt ut tjänstesektorn och framför allt den offentliga sektorn mer än man har gjort i något annat land. Det har givit sysselsättning, framför allt åt väldigt många kvinnor, som i andra länder inte har några jobb att gå till. Den offentliga sektorn skall i första hand svara mot behoven hos medborgarna. Den är en serviceinstitution som skall tillgodose medborgarnas behov. Men vi är samtidigt medvetna om, och det har vi socialdemokrater aldrig gjort någon hemlighet av, att den offentliga sektorn ger jobb på ett helt annat sätt än en annan användning av resurserna. Nu är vi i den situationen att det är alldeles uppenbart att vi under några år får hålla tillbaka den offentliga sektorns tillväxt, men skulle vi se enbart till sysselsättningsbehovet skulle vi säga att en snabbare expansion av denna sektor vore i hög grad önskvärd. Skälen behöver jag inte längre utveckla, tror jag, efter alla debatter om skattetrycket och finansieringsproblemen för den offentliga sektorn. Dessutom kan vi konstatera att trycket på den offentliga sektorn i vad gäller serviceutbudet under resten av 1980-talet kommer att avta av rent befolkningsmässiga skäl. Därför tycker jag att det är fullt rimligt att den stora satsningen nu av resurser för att öka produktionsförmågan måste ske inom det privata näringslivet, i första hand inom industrin. Det kommer att ge jobb isig, men det ger framför allt det ekonomiska underlaget för en tillväxt avden — Nr 49 tjänstesektor-— vare sig den är privat eller offentlig — som på sikt skall ge flera Onsdagen den jobb. 12 december 1984 Men jag skall ge Carl-Henrik Hermansson rätt på den punkten att det säkerligen kommer att bli väldigt svårt också i framtiden att få förståelse för Den ekonomiska en NDANSIering av kollektiv | konsumtion, på samma tt som vi har politiken på medel svårigheter i dag, vilka inte minst underbyggs av att tre partier i riksdagen lång sikt som sitt förnämsta lockbete till väljarna har parollen: Ni skall betala mindre i skatt. Visserligen skall ni få mera offentlig service, bättre utbildning och allt det andra, men ni skall betala mindre för det. Jag tror alltså inte att debatten i den här frågan avslutas i och med detta. Sedan till Lars Tobisson: Jag moraliserade absolut inte över att min företrädare hade räknat fel på statsskuldsräntan. Att räkna fel är mänskligt, och det har jag också gjort. Min moraliska poäng var en helt annan, nämligen att herrar Adelsohn och Tobisson och andra far med osanning i fråga om storleken på det budgetunderskott som ni lämnade efter er. Ulf Adelsohn hävdade — och det har gjorts också i andra sammanhang — att det vi skall räkna med är ett budgetunderskott på 67 miljarder, och då framstår det som om vi snarare hade ökat budgetunderskottet. Men det budgetunderskott vi övertog var 82 miljarder, och det är det vi har tagit ner. Vi tuggar nu rätt mycket om huruvida regeringen har misslyckats eller lyckats med sin ekonomiska politik, och till detta får vi väl anledning att återkomma i åtskilliga debatter innan valet är över. Men på en punkt skulle jag vilja ta upp Bengt Westerbergs resonemang om 1984, detta ödesdigra år. Han hävdar nämligen — och det gjorde han också i sitt första inlägg — att skälet till att vi fick en större prisstegring än den av regeringen målsatta skulle vara att vi driver en inflationistisk ekonomisk politik. Framför allt driver vi en alltför svag budgetpolitik, säger Bengt Westerberg. Alla erfarenheter visar, menar han, att när den inhemska efterfrågan i Sverige växer mer än omvärldens får vi inflation, och på detta skulle 1984 vara ett belysande exempel. Jag ber Bengt Westerberg, som utan tvivel har den tekniska kompetensen, att studera försörjningsbalansen för 1984 som den återfinns även i konjunkturinstitutets redovisning. Inte något år har nämligen finanspolitiken gjort ett så djupt ingrepp i den inhemska efterfrågan som 1984, och det är alldeles uppenbart att efterfrågan i Sverige växte mycket långsammare än vad den gjorde i vår omvärld. Vad 1984 belyser — och det är intressant för framtiden — är att även med en mycket hård finanspolitik kan vi från kostnadssidan och från räntesidan få prisstegringseffekter. Det hjälper alltså inte i varje skede att driva en hård finanspolitik. Man kan även så åstadkomma en alltför stor prisstegring. Men det är inte budgetpolitikens fel, speciellt inte med den teori som Bengt Westerberg för till torgs. År 1979, då Bengt Westerberg själv hade befälet över den ekonomiska politiken, bedrev man däremot precis den typ av budgetpolitik som man i dag fördömer. Jag skall säga en sak till Lars Tobisson som trots allt har att göra med framtiden. Han anknyter litet grand till Bengt Westerberg och säger, att det 61 politiken på medellång sikt är meningslöst att driva efterfrågepolitik utan strukturella förändringar. Framför allt måste vi ägna oss åt ekonomins utbudssida. Det är riktigt, men för det första är anpassningsförmågan i svenskt näringsliv betydande, som jag försökte visa, och för det andra har vi vidtagit en rad åtgärder för att öka anpassningsförmågan. Jag vill bara peka på de stora insatser som har gjorts i infrastrukturinvesteringar, forskning och teknisk utveckling. Vi sänker marginalskatterna, vilket säkert påverkar detta. Vi har avreglerat kreditmarknaden. Vi har väsentligt ökat arbetsmarknadspolitikens effektivitet. Jag vill peka på som en väsentlig faktor att trots den mycket kraftiga ökningen av industrins arbetskraftsefterfrågan har flaskhalsarna och därmed sammanhängande problem visat sig långt mindre i denna konjunkturuppgång än i de tidigare. Arbetsförmedlingar når snabbare resultat, arbetsmarknaden fungerar bättre, folk får fortare jobb och vi minskar på det viset också arbetslösheten. Så det sker en hel del på utbudssidan, som det vore dumt att inte understryka i det här sammanhanget. Slutligen beträffande diskussionen om lönerna. Åsling säger att det var nonsens att hävda att han ville sänka ungdomslönerna. I varje fall sade Åsling att ungdomslönerna var för höga. Det tillät jag mig tolka som att Åsling tyckte att de borde sänkas. Nu har jag inte uttalat mig om huruvida ungdomslönerna är för höga eller för låga. Men om jag skulle göra det, herr talman, skulle jag göra det i avsikt att tala om vad som i så fall bör göras åt saken oavsett om de nu är för höga eller för låga. Bengt Westerberg anser — jag hoppas att jag tolkade honom rätt — att ungdomslönerna skall sänkas. I varje fall skall de hållas tillbaka till förmån för de äldres löner. Jag säger det inte för första gången, herr talman, att borgerliga samskrivningar i texter inte tål konfrontation ens med den något tunna verklighet som riksdagens plenisal utgör. Man är inte ens ense om hur denna nya lönepolitik skulle föras, eller också är det bara fråga om ett debattinlägg. Åsling sade också att vi borde precisera sysselsättningsmålet, för det var inte preciserat i propositionen. Därför är sysselsättningen något slags restpost i vår politik. Sysselsättningen är enligt vår politik och enligt vad som klart utsägs i propositionen det överordnade målet för vår politik. Det betyder att andra mål och medel i politiken hela tiden skall anpassas till att vi så snabbt som möjligt når full sysselsättning. Jag kan inte tro annat än att Åsling kommer att ha ganska litet framgång i att inför allmänheten hävda att socialdemokratin inte i sin politik tar tillräcklig hänsyn till att sysselsättningen är det viktigaste målet i dag. Det kan vara vissa svårigheter för herr Åsling att förklara hur han ser på moderaterna, som uppenbarligen vill att vi skall säga nej till tanken att sysselsättningen skulle vara ett överordnat mål för den ekonomiska politiken. Man menar att det är en orimlig tanke att sysselsättningen skulle vara viktigare än någonting annat. Det är trots allt med moderaterna som Nils Åsling är beredd att regera.

Herr talman! Får jag bara säga när det gäller budgetens stramhet att vi tidigare i år hävdade att man borde ha en stramare budgetpolitik för att ge trovärdighet åt inflationsmålet. Vi har fått ett erkännande i efterhand genom den uppstramning av budgetpolitiken som regeringen med hjälp av skattehöjningar nu försöker åstadkomma. Hade man genomfört de åtgärder som vi föreslog i början av året hade man fått en större trovärdighet för inflationsmålet och sluppit den här prisuppdrivningen från kostnadssidan, som Kjell-Olof Feldt talar om. Till sist, herr talman, konstaterar jag att Kjell-Olof Feldt konsekvent vägrar att tala om ifall de sanningar som han uttalat i boken Samtal med Feldt för ett halvår sedan gäller i dag och vilka slutsatser regeringen tänker dra av dessa.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har i många år förordat en ekonomisk politik som syftar till att stimulera hushållens sparande. Hit hör våra förslag om sänkta marginalskatter och kamp mot inflationen, för det skulle innebära att sparandet ges en högre realavkastning efter skatt. Vi har även stött de olika sparsystem som funnits under senare tid, t.ex. det allmänna lönsparandet, vinstsparandet och skattesparandet. Dessutom har moderata samlingspartiet medverkat till att skattelättnader för produktivt sparande i aktier genomfördes under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Den socialdemokratiska attityden till kapitalbildning hos enskilda individer har under denna tid varit närmast sval, när den inte har varit direkt fientlig. Vi anser självfallet att det är angeläget att stimulera sparande för bostadsändamål, och då inte bara bland yngre människor. Därför anser vi att regeringens förslag har vissa brister, som gör att det inte borde förverkligas. Förslaget innebär nämligen en lagstadgad skyldighet för banker att i sin utlåning prioritera ungdomar, som kanske inte har något annat kundförhållande med banken än att de under viss tid har satt in pengar för överföring till riksgäldskontoret eller kapitalsparfond. Bankerna skulle då vara skyldiga att ställa upp med utlåning motsvarande tre gånger det insatta beloppet. Dessa medel måste givetvis tas från andra kunders inlåning. Den utlåningsreglering som riksbanken tillämpar sedan en tid kan mycket väl medföra att dessa inlåningskunder inte får sina berättigade kreditbehov tillgodosedda, därför att ungdomar gör anspråk på en lånerätt sor. de har förvärvat genom allemanssparande. Detta strider mot grundprinciperna för normal bankverksamhet. Herr talman! Det bör påpekas att de flesta banker redan i dag har fördelaktiga ”spara-låna till bostad-system”. De belopp som kunderna erbjuds att låna är ofta betydligt större än vad regeringen nu föreslår, och i dessa existerande sparsystem finns inte heller någon åldersgräns, där lånerätten upphör. Vi anser att stimulanser till bostadssparande bör bygga på redan existerande ”spara-låna till bostad-system”, i stället för att på ett krångligt sätt kopplas till allemanssparandet. Ett sådant bosparsystem bör inte innehålla någon övre åldersgräns. Det sparade beloppet bör premieras av staten, förutsatt att medlen verkligen används för köp av bostad. Herr talman! Skattefondssparandet infördes av den första borgerliga trepartiregeringen i oktober 1978, medan den nuvarande regeringen avskaffade möjligheterna till nyinsättningar i skattefondssparandet fr.o.m. den 1 april i år. Skattefondssparandet har varit av stor betydelse för att motverka den skattemässiga diskrimineringen av aktier och därmed öka allmänhetens intresse för aktiesparande. Den viktigaste effekten av skattefondssparandet var den betydande breddning av aktieägandet som åstadkoms i början av 1980-talet. Det finns i dag, efter det att nyinsättningsmöjligheterna har försvunnit, nästan 600 000 skattefondkonton, och ca 380 000 av dessa innehas av nya aktieägare. Ingen annan åtgärd har som detta system förmått sprida aktieägandet i Sverige. Skattefondssparandet har också ökat tillströmningen av riskkapital till näringslivet via börsen, vilket i sin tur möjliggjort en kraftig ökning av antalet och beloppen när det gäller nyemissioner. Framgången med detta sparsystem visar vilka stora resurser i form av frivilligt sparande som kan frigöras genom gynnsamma sparregler. Men i stället för att bygga ut skattesparandet har den socialdemokratiska regeringen valt att avskaffa det och ersätta det med allemanssparandet. Även om allemanssparandet totalt sett har fått en stor omfattning, är andelen aktiesparare betydligt blygsammare än inom skattesparsystemet. Antalet konton i allemansfonderna har ännu inte nått upp till samma nivå som inom skattefondssparandet, trots att allemanssparandet har kunnat utnyttja det ökade aktieintresse som grundlades i och med skattefondssparandets tillkomst och tillväxt. Herr talman! På tal om alla dessa fonder som vi har i vårt land, kan jag inte undgå att göra en reflexion — om det tillåts på engelska, som jag givetvis omgående översätter även om det är helt onödigt: ”There is no country in the world being as fond of funds as Sweden”, dvs. ”Det finns inget land i världen som är så förtjust i fonder som Sverige”. Så fort man skall lösa ett problem föreslår man inrättandet av en fond. Löntagarfonder är ju inte helt okända, och vi har förnyelsefonder, investeringsfonder, småföretagarfonder, kapitalsparfonder, aktiesparfonder, allemanssparfonder, trygghetsfonder osv. Men vi anser att även skattefondssparandet bör öppnas för nyinsättningar fr.o.m. 1 januari 1985. De regler som gällde under 1983 i vad gäller skattereduktion och bindningstid bör gälla även i fortsättningen. Det finns all anledning att låta denna framgångsrika sparform fortsätta att växa. Vissa tekniska förändringar bör dock göras i skattefondssparandet, bl.a. bör kapitalets rörlighet ökas och riskspridningen i de företagsanknutna aktiesparfonderna förbättras. Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 i finansutskottets betänkande 7.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 7 behandlas bosparande för ungdomar och andra sparfrågor. I propositionen föreslås att ungdomars allemanssparande skall ge rätt till lån för bostadsändamål och för anskaffande av bostad. Lånen skall lämnas av de banker som medverkar i allemanssparandet. I propositionen pekar man på att lånerätten uppgår till tre gånger sparat belopp, dvs. insatt behållning. För bosättningsändamål är lånerätten dock begränsad till 21 000 kr. För den typen av lån behöver bankerna normalt inte ställa krav på särskild säkerhet. Såväl rätten att låna tre gånger sparat belopp som begränsningen av lånerätten för bosättningsändamål till 21 000 kr. är att anse som minimiregler, och dessa gränser kan överskridas av bankerna. Nu anser man från regeringens och utskottsmajoritetens sida att detta förslag på ett bra sätt skulle kunna stimulera ungdomar till att spara. Man tar inte ordet ”revolutionerande” i sin mun, men man pekar på att detta är en ny sparform. Vi har från centerns sida framhållit att det givetvis är viktigt och angeläget att stimulera ungdomen till sparande samt att också underlätta dess möjligheter att skaffa egen bostad. Förslaget om bosparande för ungdomar lanseras av regeringen som en nyhet, men de flesta banker har redan i dag ett bosparande, där betydligt större belopp kan lånas än de som är aktuella i det föreslagna systemet. Det befintliga sparsystemet har också den fördelen att det inte har en övre åldersgräns. Vid en hearing som utskottet har haft med företrädare för Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen har det framkommit att redan existerande sparlån och bosparformer erbjuder likvärdiga eller bättre villkor än de som erbjuds i det nya bosparandet. Någon krånglig och helt onödig koppling via allemanssparande behöver däremot inte ske. De eftersträvade stimulanserna kan åstadkommas exempelvis genom att avkastningen vid bosparande blir skattefri eller genom en särskild premie. Utskottets majoritet konstaterar också att hushållssparandet har minskat dramatiskt sedan 1980, vilket medfört att man för år 1984 för första gången räknar med en negativ sparkvot på 0,6 70, dvs. hushållens utgifter för konsumtion kommer att överstiga de disponibla inkomsterna. Denna negativa utveckling är en direkt följd av att löntagarna under en följd av år har fått vidkännas reallöneförsämringar. Vidare konstaterar utskottet att den här kraftiga nedgången i hushållssparandet också beror på en rad andra omständigheter, t.ex. att det reala sparandet, bl.a. hushållens investeringar i småhus, har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Därtill har vi haft en hög inflation som givit negativ avkastning på sparandet. Utskottets majoritet anser att det nu finns goda möjligheter att bryta den här nedåtgående trenden för sparandet, och man pekar på att regeringen har vidtagit — som man säger — kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med inflationen i svensk ekonomi. Jag skulle vilja kommentera påståendet att man kommit till rätta med inflationen i svensk ekonomi. Detta är ett ganska fantastiskt påstående, när vii dag har en inflationstakt som är mer än dubbelt så hög, och i en del fall tre gånger så hög som våra främsta exportkonkurrentländers. Jag upprepar att detta är ett fantastiskt påstående, och jag tycker att det är märkligt att man i utskottets skrivning så frankt konstaterar att man har kommit till rätta med inflationen i svensk ekonomi, när gapet i dag är avsevärt större än det var i början på 1980-talet i förhållande till våra främsta konkurrentländer. Vidare konstaterar utskottet att det nyligen framlagda betänkandet om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m., som vi nyss behandlat här i riksdagen, skapar förutsättningar för ökade realinkomster för privat konsumtion och att detta skulle kunna öka under 1985. Hur kan den privata konsumtionen öka 1985 när vi har fått ökade belastningar på löntagarna i form av höjda skatter? Bensinskatten utgör i hög grad en belastning på den disponibla inkomsten, likaså den nyligen föreslagna villabeskattningen. Utskottets majoritet konstaterar också att allemanssparandet, den nya sparformen, har tillkommit med skattebefriad avkastning och utan krav på vare sig långa bindningstider eller regelbundet sparande. Därmed har man enligt utskottets mening lagt grunden för ett ökat hushållssparande. Vi kan också konstatera att allemanssparandet inte har medfört något egentligt nysparande. Det är bara en omflyttning från andra sparformer till allemanssparandet som har skett. Man kan vidare konstatera att något nämnvärt nysparande inte har skett när det gäller allemanssparandet. Utskottsmajoriteten skriver själv att allemanssparandet inte har fått något stort gensvar bland ungdomarna. Ungdomarnas anslutning till allemanssparandet har varit betydligt mindre än i övriga åldersgrupper. Detta tyder ju, herr talman, i sin tur på att nyspararna, som kanske först och främst är ungdomar, inte har sett allemanssparandet som någon större stimulans. Jag tror inte att ungdomarna kommer att se någon större stimulans i den nu föreslagna bosparformen. Herr talman! Det behövs betydligt kraftigare och radikalare förslag om vi skall kunna utöka hushållens sparande till en bättre nivå än vi har i dag. Framför allt gäller det att stimulera ungdomarnas sparande -— till sitt egna hem och till andra saker när det gäller bosättning. Vi har från centerpartiets sida föreslagit att ett sparsystem med privata investeringskonton borde införas. Det är f.ö. inte första gången som vi i riksdagens kammare tar upp frågan om privata investeringskonton — vi har tagit upp detta ett flertal gånger tidigare. Sparsystemet skulle utformas så att insättningar på konto berättigar till en skattereduktion med 50 26 av insatt belopp. Endast ett ökat sparande skulle berättiga till skattereduktion, till skillnad från det nyligen beslutade allemanssparandet. Vissa begränsningar för högsta möjliga insättningsbelopp bör införas. Skattereduktionen skulle kvarstå så länge inget uttag görs från kontot. När medlen lyfts skulle ifrågavarande kreditinstitut inbetala den årliga reduktionen till statsverket. Systemet bör även omfatta sparande i aktiesparfonder. Ett genomförande av vårt förslag om privata investeringskonton skulle få betydande samhällsekonomiska effekter. Förslaget skulle leda till en kraftig ökning av sparandet. Framför allt skulle det hjälpa ungdomar att bospara. Herr talman! Det är beklagligt att vi från centern inte fått gehör för detta förslag i utskottet. Av den anledningen har vi avgett en särskild reservation, där vi föreslår att ett införande av privata investeringskonton bör genomföras. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,3 och 5 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det finns goda skäl för statsmakterna att stimulera sparande i allmänhet, och speciellt sparande inriktat på boende. En metod att stimulera sparande är naturligtvis att hålla inflationen nere, att motverka inflationens skadeverkningar och dess hämmande effekter på sparandet. Om man alltså vill underlätta för unga människor att spara, är det viktigt att hålla inflationen nere. Detta utesluter inte att det kan vara angeläget med ett speciellt bosparande, inte minst mot bakgrund av de höga boendekostnaderna. Den fråga man skall ställa sig är: Behövs det ett särskilt instrument, ett nytt instrument, för det här ändamålet? Vi kan konstatera att det redan i dag i flertalet banker finns ett existerande och väl fungerande bosparande. I flera av remissyttrandena och t.o.m. i konsumentverkets remissyttrande påpekas att existerande sparlån och andra bosparformer erbjuder likvärdiga eller rent av bättre villkor än dem som nu erbjuds i det föreslagna ”nya” bosparandet. Det är mot denna bakgrund, som vi ser det, naturligt att ungdomens bosparande i första hand sker inom ramen för redan existerande former för bosparande. Då behöver man inte den här krångliga kopplingen till allemanssparandet. I vår motion har vi från folkpartiet pekat på att ett bättre sätt att stimulera ungdomars sparande för bostadsändamål är att medge skattefrihet på avkastningen också när det gäller sparande i bank för bostadsändamål. Då vinner man, som vi ser det, de fördelar som är avsikten med det aktuella förslaget, men man kommer ifrån de svagheter av bl.a. administrativ art som det medför. Det aktuella förslaget kan nämligen ses som en placeringsplikt för bankerna. Bankerna kommer med det här systemet att få en lagstadgad skyldighet att i sin utlåning prioritera ungdomar som under viss tid satt in pengar för överföring till riksgäldskontoret eller kapitalsparfond. Bankerna skulle alltså vara skyldiga att ställa upp med en utlåning som svarar mot tre gånger det sparade beloppet — en utlåning som måste tas från andra kunders inlåning. Med den utlåningsreglering som riksbanken tillämpar kan detta mycket väl medföra att de reguljära inlåningskunderna i bankerna inte kan få sina lånebehov tillgodosedda på grund av att ungdomar gör anspråk på en lånerätt som de har förvärvat i och med det nya systemet. Vi tycker att det är att försvåra bankverksamheten alldeles i onödan. Vår slutsats, herr talman, är att det här nya instrumentet inte behövs. Det existerar väl fungerande former för sparande, där unga människor kan spara till sitt eget boende. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 1-3. Däremot har vi inte funnit något skäl att i det här sammanhanget ta ställning till vare sig återinförande av skattefondssparande eller till inrättande av privata investeringskonton.

Herr talman! Sparandet i vårt land har utvecklats mycket negativt under senare år. Vi har haft en kraftigt fallande sparkvot och en mycket stark omfördelning av sparandet. Framför allt har det offentliga sparandet minskat kraftigt, till förmån för speciellt företagssparandet. Men makroekonomiskt sett är sparandet nu på väg uppåt igen. Det visar sig framför allt i att 1984 är det första året sedan 1976 då vi inte behöver låna pengar utomlands för att klara konsumtion och investeringar. Alltjämt återstår dock många svagheter i den svenska ekonomin. Ett problem är att hushållssparandet har utvecklats dåligt. Under 1960 talet låg hushållens sparkvot på ca 6-7 20 av BNP. Mot slutet av 1970-talet, efter några borgerliga år, hade den sjunkit ner till 3 90. 1982 var den nere i 0, och i år kan vi räkna med att den blir negativ. När borgerliga politiker konfronteras med denna utveckling beter de sig på ett mycket egendomligt sätt. Under merparten av den tid som sparandet utvecklades negativt hade vi borgerliga regeringar. Men de erfarenheter som då gjordes försöker de borgerliga politikerna förtränga, och personlighetsklyvningen blir alltmer markant ju närmare 1985 års val vi kommer. I stället för att ägna sig åt något som skulle kunna kallas för en seriös analys, koncentrerar de sig på verklighetsflykt. De försöker övertyga folk med hjälp av myter och talar enbart om vilka goda avsikter som man har. Men de kan i grunden inte lura någon. Ty fakta kvarstår, och fakta sparkar. Den mest väsentliga orsaken till att hushållssparandet minskar är den dåliga ekonomiska utveckling som har präglat tiden sedan 1976. Den har medfört att vi har haft sju åtta år av stillastående eller fallande reallöner. Ett genomsnittligt svenskt löntagarhushåll förlorade en månadslön, eller litet mer, under de borgerliga åren. Den utvecklingen gick mycket hårt åt hushållens sparande. De flesta hushåll har mycket små marginaler till att börja med. När standarden sjunker, försvarar de sin position så gott de kan. De försöker hålla uppe konsumtionen, och det går ut över sparandet. Nu börjar vi äntligen stoppa denna utveckling, och nästa år kommer att bli det första året på mycket lång tid då vi kan se fram mot en viss allmän standardstegring. Men eftersom det på detta område finns vissa fördröjningseffekter, kan vi räkna med att det nog dröjer innan sparandet på nytt börjar växa. I och för sig försökte även de borgerliga regeringarna göra vissa positiva saker för spararna. Man införde 1978 det s.k. skattesparandet och skattefondssparandet. Men dessa sparformer var utomordentligt dyrbara för statskassan. Under de sju år som systemet existerade sparades brutto ungefär 15 miljarder. Men kostnaderna för staten var mycket höga och uppgick till åtminstone 5 miljarder. För varje krona som sparades stod alltså staten för ungefär 30 öre. Dessutom utgjorde en mycket stor del av dessa 15 miljarder inget nysparande. Räknar vi netto är det troligt att statens kostnader var lika stora eller kanske större än nysparandet. Här kan man verkligen tala om Ebberöds bank. Vi socialdemokrater vill gynna hushållssparandet, men vi kan inte göra det till vilket pris som helst. Det var därför som vi avskaffade skattesparandet och skattefondssparandet och ersatte det med allemanssparandet, som har blivit en stor framgång. Hittills i år har över 2 miljoner konton öppnats. Det totala antalet sparare beräknas vara något lägre, eller 1,9 miljoner. Årligen ligger insättningarna på över 10 miljarder. För den enskilde spararen är allemanssparandet förmånligt. Vi kan räkna med att det i år ger en skattefri avkastning på drygt 14 90. Med tanke på att inflationstakten nu är på väg nedåt får spararna en real avkastning om ca 7-8 Ye, vilket sannerligen inte är dåligt. Det är sant — som Björn Molin och Hugo Hegeland säger — att det är viktigt att få ned inflationen. Men det är precis vad vi har lyckats med under den socialdemokratiska tiden. Vi kan med mycket stor säkerhet räkna med att inflationen under nästa år kommer att vara ungefär 5 70, kanske t.o.m. lägre. Detta innebär i realiteten att vi sedan de borgerliga åren har halverat inflationen. Ändock är allemanssparandet — om jag får återvända till det — inte särskilt kostsamt för staten. Hittills i år har 7 920 miljoner flutit in. Kostnaderna för att få fram detta sparande har uppgått till 380 miljoner. Därav utgör 83 miljoner utebliven skatt, 165 miljoner är kostnaden för bonusränta, och 135 miljoner utgör ersättning till bankerna för deras kostnader och besvär för marknadsföring och annat i samband med allemanssparandet. Detta gör att statens kostnader för allemanssparandet är tämligen begränsade. De uppgår till i runt tal 5 öre per sparad krona. Det skall jämföras med de 30 öre eller mer som det gamla skattesparandet kostade staten. Rolf Rämgård säger ganska friskt att ingenting av de 10 miljarder som vi på årsbasis räknar med skall flyta in till allemanssparandet skulle vara nysparande. Jag skulle vilja säga att Rolf Rämgård inte har någon som helst föreställning om detta. Det kan i och för sig vara sant att vi inte har någon exakt siffra på hur stort nysparandet är. Men ganska säkra beräkningar, visserligen preliminära, som gjorts i finansdepartementet tyder på att minst 25 Jo är nysparande. Då har vi ändå lockat fram 2,7 miljarder lågt räknat i nysparande. Det är fakta. Rolf Rämgård talar också om att centern har ett alternativ. Man har s.k. investeringskonton. Vad innebär de? Jo, att folk skulle få sätta in pengar på vissa konton och få en oerhört stark skatterabatt för detta. Om det systemet skulle sättas i sjön skulle staten förlora inte en eller två miljarder utan tiotals miljarder i uteblivna skatter. Det är ett förslag som verkligen inte tål någon som helst form av seriös granskning. Det visas också av att de borgerliga bröderna — herrar Molin och Hegeland — tvingas ta avstånd från centern på den här punkten. Det finns förslag som är för magstarka och inte kan utsättas för borgerligt samarbete ens några få månader före ett val. Vad regeringen nu föreslår i propositionen om bosparande för ungdomar är att allemanssparandet skall kunna utsträckas också till ungdomar som vill spara antingen för att få bostad eller för att täcka kostnaderna för bosättning. Detta bosparande skall avse ungdomar mellan 16 och 28 år. Det minsta belopp man måste spara är 5 000 kr., och man måste spara i minst åtta månader. Har man gjort det kan man få låna tre gånger det sparade beloppet. När det gäller lån upp till ungefär 20 000 kr. skall man inte behöva bli utsatt för någon mer ingående kreditprövning. De borgerliga vill inte vara med om detta. Egentligen är det litet svårt att förstå varför de är motståndare. Men tyvärr är nog deras negativism helt politiskt motiverad. Det är så att de tre borgerliga partierna numera skjuter på allt som rör sig, rutinmässigt säger nej till allt vad socialdemokratin föreslår, oavsett vad det må vara. Man kan säga att förslaget om bosparande inte är något särskilt stort eller banbrytande förslag. Vi har i utskottet och i den allmänna diskussionen hört en mängd konstiga invändningar mot förslaget. Man tror att ungdomarna skulle låna många gånger om — som om svenska ungdomar skulle ha fått en trängtan till månggifte eller något liknande. Förslaget uppmuntrar trots allt ungdomar till att få goda sparvanor, och det hjälper till att lösa ungdomars bostadsproblem, som ofta kan vara besvärliga. Därför menar vi socialdemokrater att detta är ett bra och lovvärt initiativ, och jag ber att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 7 i alla delar.

Herr talman! Bo Södersten är ju alltid ovanligt moraliserande så snart han kommer upp i talarstolen. Han talar om personlighetsklyvning hos oss. Med hjälp av myter försöker vi beskriva verkligheten, och det är enbart goda saker vi plockar fram när det gäller oss själva, medan han själv däremot är moraliskt högtstående och den mest sakliga representanten av alla. Just i den här debatten vore det mycket lämpligt, tycker jag, om Bo Södersten sparade på orden litet — även om jag inte kan bevilja någon skattereduktion som kompensation för en sådan behjärtansvärd insats. Vi har inte direkt tagit avstånd från förslaget om inrättande av privata investeringskonton. Vi uttalar ju oss relativt positivt om det, som Bo Södersten väl har konstaterat i vårt särskilda yttrande. Vi anser att det föreslagna systemet med privata investeringskonton kraftigt skulle öka sparandet. Detta sparande skulle emellertid komma att innebära kontrollproblem och andra administrativa svårigheter genom att man inför ett kontrollsystem vid inkomstkällan. Därför är vi inte beredda att nu medverka till en lagstiftning av den innebörd som motionärerna avser. Vi hade ett liknande särskilt yttrande i föregående års betänkande. Jag skulle vilja peka på en sak när det gäller jämförelser mellan allemanssparandet och skattefondssparandet. Att man kan hänvisa till att allemanssparandet formellt har större omfattning beror ju i sin tur på att det omfattar alla. Varenda människa, från den nyfödde till pensionären, får ju sätta in pengar i allemanssparandet — och utan något som helst nysparande. Det är bara att flytta över pengar från de konton man redan har i banken, så kommer man i åtnjutande av allemanssparandet. Det är klart att det då får en väldig omfattning. Skattefondssparandet däremot var ju begränsat när det gällde de grupper som kunde utnyttja det. Därvidlag är det alltså en klar skillnad. Vi är övertygade om att skattefondssparandet hade en betydande nettoeffekt. Vi vet alla, inte minst Bo Södersten, att det är mycket svårt att beräkna nettoeffekterna av sparandet i dessa bruttosparandeformer som vi har. Men om man ser det så, att man ändå i skattefondssparandet får ett betydande nettosparande, kan det mycket väl vara värt en högre kostnad än om man får en stor ökning av ett bruttosparande via allemanssparandet — och sedan berömmer sig av att detta sker till en betydligt lägre kostnad.
Herr talman! Bo Södersten säger att jag svingar ganska friskt. Jag skulle vilja återgälda detta med att Bo Södersten också svingar friskt när han påstår att man har ett nysparande i allemanssparandet på 25 70. Den uppgiften har vi aldrig fått ta del av i utskottet. Huruvida det är någon intern promemoria i finansdepartementet kan jag inte uttala mig om. Men de banker som vi har haft hearing med i utskottet — och de är inte få — kan inte vederlägga en sådan siffra. Det fordras nog bättre analys om man frankt skall kunna påstå något sådant. Sedan hävdar också Bo Södersten att inflationsutvecklingen har varit positiv i Sverige. Och det har den varit om man ser den i procent räknat enbart med hänsyn till svenska förhållanden. Men jämför man internationellt, med utvecklingen i våra främsta konkurrentländer, så finner man att gapet faktiskt ökar i förhållande till utvecklingen där. Och våra möjligheter att klara vår ekonomiska situation är ju i hög grad beroende av exportmarknaden. När vi har ett praktiskt taget tredubbelt gap i förhållande till exempelvis Tyskland, hur kan man då säga att vi har en positiv inflationsutveckling i Sverige? Det förstår jag inte — det vill jag framhålla även om jag inte är nationalekonom. Herr Södersten påstår att ungdomssparandet, som vi nu diskuterar, skulle stimulera ungdomarna till sparande. Men jag vill fråga Bo Södersten: Vad är det för något nytt i detta sparande som skulle stimulera i förhållande till de sparformer som finns i dag? Det fick jag inte klart för mig när jag lyssnade till Bo Söderstens anförande, och jag fick det inte heller klart för mig när jag läste utskottsbetänkandet. Vad är det alltså för något nytt — annat än att bankerna skall slussa medel över till riksgäldskontoret? Det sker via bankerna och har ingenting att göra med reellt sparande för individen, för ungdomen. Jag frågar än en gång: Vad är det för nytt i detta bosparande som gör det lättare för ungdomarna att spara?
Herr talman! Bo Södersten använde huvuddelen av sitt inlägg till att åberopa en del av socialdemokraternas allmänekonomiska argument. Jag skall inte gå in på det, möjligen kunde man tycka att Bo Södersten som är ekonom skulle ha särskilda svårigheter att upprepa påståendet att inflationsbekämpningen har varit framgångsrik. Sanningen är att gapet mellan Sverige och OECD i fråga om inflationstakt hela tiden ökar, att vår inflation 1982 låg på ett ungefärligt genomsnitt i förhållande till OECD och att vi i dag har en inflation som är nästan dubbelt så hög. Att en ekonom av facket kan uppfatta det som en framgångsrik inflationsbekämpning är en smula generande. Herr talman! Det vi nu diskuterar är frågan: Behövs det ett nytt instrument för att stimulera unga människor att spara? Vårt argument är att det inte behövs, för vi har redan existerande former av sparande som stimulerar till nysparande för bostadsändamål. Det är därför vi går emot detta förslag.

Herr talman! Vi kan önska att stimulera hushållssparandet. Är vi villiga att ge tillräckligt kraftiga subventioner kanske vi kan få positiva effekter. Det borgerliga skattesparandet var en oerhört dyrbar form, därför att subsidieelementet var så kraftigt. Fördelen med det nya allemanssparandet är att subsidieelementet är betydligt lägre; kanske en femtedel eller en sjättedel av vad det var i det gamla sparandet. Det finns inga hemligheter bakom tanken på en positiv effekt. Som alltid är den svår att mäta med fullständig exakthet, men den siffra jag har nämnt är med all sannolikhet tilltagen i underkant. Rolf Rämgård har helt enkelt fel när han utan vidare påstår att det inte skulle bli någon som helst positiv effekt. Det vore också utifrån alla rimliga utgångspunkter någonting förvånansvärt. I själva verket har han heller ingenting som han kan åberopa som belägg i form av ordentliga undersökningar på den här punkten. De tankegångar som ligger bakom investeringskontona är ganska okända. Vad är det egentligen som ligger bakom? Jo, tanken är att man skall få sätta av pengar från sin inkomst till vissa konton, sedan skall man få en femtioprocentig skatterabatt för de belopp man sätter in. Det är klart att om detta genomfördes vore det någonting oerhört. förmånligt för dem som utnyttjar det. I själva verket har moderater och folkpartister insett att detta, för att uttrycka sig milt, är ett alldeles ohållbart förslag. Därför har man inte heller kunnat ställa upp. Hade man kunnat det hade man givetvis stött centerns reservation på den här punkten, men det har man inte lyckats med. Vad har varit den väsentliga orsaken till den svaga sparutveckling som inleddes under de borgerliga åren? Jo, det var förstås den ineffektiva ekonomiska politik som fördes, som resulterade i den stagnation och de starka reallöneförsämringar som följde. Vi har hävt den utvecklingen. Vi har klarat situationen, makroekonomiskt, så att vi inte längre har något totalt sparandeunderskott i landet. Det återstår för oss nu, vilket är på väg, att se till att vi får en positiv reallöneutveckling. I och med att vi får det kommer också hushållssparandet så småningom att växa och på nytt bli positivt. Det är det som är det centrala, det är det som skiljer borgerlig politik från socialdemokratisk.

Herr talman! Bo Södersten talar om vad som skiljer borgerlig politik från socialdemokratisk politik. Strax dessförinnan har han talat om att det är nu, under den socialdemokratiska regeringstiden, som sparandet har sjunkit under noll. I år beräknas hushållens sparkvot bara uppgå till minus 0,6 96. Det är en sak som man kan ta fasta på. Vi hade ingen negativ sparkvot under de borgerliga regeringsåren. Däremot satte vi i gång en omfattande sparkampanj, när de nya skattesparkontona kom i oktober 1978. Där gjorde vi en pionjärinsats för att väcka folkets intresse och få människor att inse vikten av sparande. Men Bo Södersten vet att det är mycket svårt att vända opinioner. Därför tar det naturligtvis tid innan en sådan kampanj får effekt, men det har pågått ett initialarbete, som bör ge resultat. Vad effekten av allemanssparandet än blir, kan det aldrig utredas i vilken utsträckning det kan tillskrivas de tidigare sparkampanjerna. Men det är uppenbart att det ändå finns ett samband, så att det i dagens läge är lättare att få i gång nya sparformer än då den borgerliga regeringen satte i gång sin kampanj. Det går inte att räkna i absoluta kostnader per sparad krona, utan man får se det hela i ett längre perspektiv. När sedan Bo Södersten börjar med lamentationerna om den borgerliga tiden från 1976-1982 glömmer han alltid bl.a. att oljepriserna steg tio gånger från 1973/74 fram till 1981 och att den internationella utvecklingen var ungefär densamma som den svenska. Han glömmer vidare att nedgången i sparandet inte är specifik för Sverige utan att den är internationell. Det enda undantaget är f. ö. Taiwan, där man faktiskt ligger på en sparkvot på 25 70. Men i de västeuropeiska länderna har den sjunkit, och i USA har sparkvoten gått ned, oavsett vilken regering man har. Det är troligen en strukturförändring. Det vore tacknämligt om man kan vända den, och i det avseendet hoppas vi på det bästa.
Herr talman! Jag har fortfarande inte fått något svar från Bo Södersten på frågan vad det är för nytt i det nya bosparandet för ungdomar, som regeringen lanserar — i förhållande till andra sparformer. Det återstår att klara ut. Sedan återkommer Bo Södersten med att nysparandet genom allemanssparandet har ökat mycket kraftigt. Men i utskottets skrivning konstateras att allemanssparandet inte nämnvärt har bidragit till ökat sparande bland ungdomarna. Och det är ju i första hand de som skall stå för ett nysparande i samhället. Skulle man ha fått ett nysparande hos denna kategori skulle den här nya formen för bosparande inte behövas. Jag tycker att majoritetens påståenden faller på den egna argumentationen. Sedan återkommer Bo Södersten till vårt förslag om privata investeringskonton. Han säger att det är orealistiskt — men sparbankerna har själva lanserat mycket av dessa idéer om en 50-procentig skattereduktion för att få upp nivån på hushållssparandet, som är synnerligen viktigt för samhällsekonomin. Vi tycker att vårt förslag inte alls är orealistiskt. Både utskottsmajoriteten i sin skrivning och Bo Södersten här i debatten konstaterar att det skulle innebära stora samhällsekonomiska åtaganden om man genomför ett system med privata investeringskonton. Men den kortsiktiga nominella ökningen av budgetunderskottet som en partiell skattefrihet för avsättning till privata investeringskonton kan väntas medföra motsvaras faktiskt av en lika stor skattefordran. Det blir inte någon risk för något påtagligt skattebortfall på sikt till följd av sparande i privata investeringskonton. Medlen beskattas i vanlig ordning när de tas ut från kontot. Det är således en uppskjuten beskattning. I övergången kan det naturligtvis bli vissa ekonomiska åtaganden från samhället. Men detta är en ny sparform, som det är viktigt att få i gång. Det blir givetvis övergångssvårigheter, men de är till för att övervinnas om vi skall få upp nivån på det totala hushållssparandet.

Herr talman! Låt mig säga några ord till Rolf Rämgård om förslaget om investeringskonton, eftersom det är en sak som nästan inte alls har diskuterats i den politiska debatten. Det är ett mycket märkvärdigt förslag. Om man förverkligade det skulle staten i skattebortfall förlora, inte några få miljarder, som fallet var i samband med skattesparandet, utan tiotals miljarder. Det skulle innebära att budgetunderskottet sköt i höjden på ett fullständigt okontrollerat sätt. Det har herr Rämgårds borgerliga kolleger förstått, och därför är ni ensamma om detta egendomliga förslag. Vad är det som är nytt i vårt förslag om bosparande? Ja, ett väsentligt inslag är återlånerätten. Ungdomar som deltar i bosparandet får dels sparstimulansen genom att det knyts till allemanssparandet, dels den automatiska återlånerätten. Båda dessa ting kan vara nog så värdefulla, inte minst för ungdomar, som kanske lever i små omständigheter och kommer ur miljöer där man inte har särskilt väl etablerade sparvanor. De här momenten kan göra att man verkligen får i gång ett bosparande. Hugo Hegeland talar om lamentation. Vilken är den väsentliga orsaken till att hushållssparandet sjunkit så kraftigt? Jo, den väsentliga orsaken är fallande reallöner. De fallande reallönerna var en frukt av den borgerliga politiken. Märkvärdigare än så är inte sammanhangen, och det måste slås fast. Inga sparstimulanser i världen kan vända den utvecklingen. Det visade sig också under de borgerliga åren. Man genomförde skattesparandet, som var ett oerhört dyrbart försök att stimulera hushållssparandet. Och vilken blev den väsentliga effekten? Jo, man kunde på intet sätt vända den huvudsakliga trenden. Allt man gjorde var att man med den politik man bedrev försämrade budgetunderskottet med ett belopp i storleksordningen 5 miljarder kronor. I det ekonomiska livet hänger allt samman. Den borgerliga politiken på hushållssparandets område var en katastrofal politik, som lämnade spår efter sig som förskräcker.

Herr talman! Jag skall avrunda den här debatten med några ord om det särskilda yttrande som Carl-Henrik Hermansson fogat till betänkandet. Jag vill då anknyta till den debatt som har förts om orsakerna till det låga sparandet. Det är naturligtvis så som Bo Södersten sagt, att det är sjunkande reallöner och små ekonomiska omständigheter även i övrigt som gör att människor inte anser sig kunna avvara pengar för sparande; pengarna går till den dagliga konsumtionen. Så har det väl alltid varit i människors val av hur de skall använda sina pengar. Därför tyckte vi att det var dåligt att riksdagen under den borgerliga majoritetsperioden avskaffade de statliga bosättningslånen. Socialdemokrater och kommunister var överens om att dessa lån inte borde ha avskaffats och att ett nytt system med sådana lån borde införas. Dessa statliga bosättningslån hade stor social och ekonomisk betydelse för många människor som levde i små ekonomiska omständigheter. Trots det var det ingen större risk för staten att låna ut pengar. Man gjorde inga förluster, utan verksamheten gick ihop. Det är bra att det nu har lagts fram ett förslag om att ungdomar på ett vettigt sätt skall kunna låna och spara till en bostad. Konsumentverket och LO påpekar dock i sina remissvar att det ändå kan befaras bli problem för människor som med relativt kort varsel vill ha ett lån för bosättning. Man kan ha varit arbetslös en tid och därför inte har kunnat spara, man kanske studerar och vill avsluta studierna och sätta bo, och man kan av andra orsaker ha en dålig ekonomi. Det finns därför skäl att misstänka att inte heller detta sparsystem till fullo ger samma möjligheter som de gamla bosättningslånen hade. Därför har vi fogat ett särskilt yttrande till detta betänkande, i vilket vi säger att vi kommer att följa utvecklingen och se vad som händer. Finner vi att stora grupper av ungdomar fortfarande har svårt att finansiera sin bosättning, då måste vi återkomma med ett förslag om återinförande av de gamla bosättningslånen. Med tanke på de uttalanden som gjordes när dessa lån avskaffades borde det inte vara något problem att få socialdemokratiskt stöd för ett sådant förslag.